Herr talman! Det är naturligtvis svårt att överträffa Hugo Hegelands tidiga middagstal när det gäller skämt och roligheter. När det gäller betänkandet om anslag till tullen vill jag uppehålla mig några minuter kring vad vi framför i reservation nr 1 om senareläggning av ny organisation. Inledningsvis vill jag säga att det som Leif Olsson underströk beträffande det nya tulldatasystemet har vi från centerns sida inget att invända emot. Däremot tycker vi att det är synd att man har rusat i väg i vad gäller tidtabellen för ny tullorganisation. Generaltullstyrelsen har gjort en utredning. Det må vara tullorganisationen som till syvende og sidst skall bestämma detaljerna i organisationen, men man kan ändå inte låta bli att fundera över det förslag som nu ligger. Från centerpartiets sida menar vi att i ett läge där det handlar om begränsade resurser till de rationaliseringsmål som tullorganisationen sammantaget har fått ta på sig, är det oerhört viktigt när man diskuterar en framtida tullorganisation att så mycket resurser som möjligt frigörs till de operativa enheterna. Det avgörande är hur tullverksamheten fungerar ute i den praktiska verksamheten vid tullstationerna. Det är synd att man inte mera har beaktat de synpunkter som har kommit fram i samband med utredningen av den nya tullorganisationen, bl.a. från statskontoret, när det gäller att renodla rollerna mellan administration och administrativt stöd å ena sidan och den operativa verksamheten å den andra. Det är den ena biten. Vi anser att det saknas en genomlysning av hela tullorganisationen. Generaltullstyrelsen, som är den centrala delen i tullorganisationen, borde också bli föremål för den här genomlysningen. Det är dock ganska naturligt att så inte ha skett med tanke på hur utredningsarbetet har genomförts. Vår huvudinvändning riktar sig mot att man fortsätter att bygga upp en komplicerad organisation. Man bibehåller treledsorganisationen med en central generaltullstyrelse och med fyra regionala tullregioner som skall ha sin egen tulldirektion. Samtidigt skall man ha 41 tulldistrikt. Vi förordar i stället en tvåledsorganisation. När det gäller sådana organisationsstrukturer försöker man i dag platta till organisationen, göra den enklare och göra de interna vägarna så korta som möjligt. Vi tycker att generaltullstyrelsen skall ha den centrala rollen och vara det administrativa stödet och den centrala tyngden i organisationen. Vi vill inte ha fyra tullregioner. Vi tycker att resurserna skall användas i den konkreta tullverksamheten. Många av de synpunkter som bl.a. statskontoret gav uttryck för i samband med utredningen borde ha beaktats mera. Vi är rädda för att man i ett läge med begränsade resurser ställer större krav på tullen. I motionsyrkanden förs det fram krav på nya resurser till tullen. I det rådande läget känns det lite konstigt att man inte mera ser till vilka resurser som nu går till administration och byråkrati inom de fyra tullregionerna som annars bättre skulle kunna användas i den lokala tullorganisationen. Vi tycker att man har gått en omvänd väg. Därför tycker vi att, vilket framgår av reservation nr 1, när man har underlag och synpunkter från statskontoret, skulle man med ett halvårs fördröjning -- som vi menar väl passar in i tullorganisationens rationaliseringsramar -- kunna klara att titta på de alternativa organisationslösningarna. Risken är att man för att bygga upp dessa resurser inom mellanledet går för snabbt fram med att dra in resurser i den lokala tullverksamheten. Herr talman! Jag beklagar att vi skyndar på detta sätt, att vi rusar fram och nu sätter den här organisationen i sjön. Jag tycker att det hade varit på sin plats att vi först fått se alternativ och få en uppfattning om den totala resursfördelningen mellan generaltullstyrelsen, de fyra tullregionerna och den lokala tullorganisationen. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1. En prövning av den modell för hela tullorganisationen som vi förordar innebär att vi skulle kunna hålla kvar en hel del av de resurser regionalt och lokalt som föreslås i andra motionsyrkanden. Det som föreslås i andra reservationer om speciella regionala och lokala tullverksamheter är bitar som faller in i vårt totala förslag när det gäller tullorganisationen. Slutligen vill jag säga att jag i fråga om tulltillägget på momsen instämmer i vad Leif Olsson sade tidigare.

Herr talman! Inte mindre än tre av de talare som deltar i den här debatten kommer från Bohusbänken, och en är granne till mig, herr Hegeland. Det sägs att bohuslänningen är en litet kärv människa, men dock hederlig -- det ligger i och för sig ingen motsättning i det. Bohuslän har av naturliga skäl haft ganska mycket med tullen att göra -- ''tollare'' säger man där. Apropå bohuslänningens hederlighet kan man väl säga att man i Bohuslän inte alltid har ansett att ''tollare'' är ett helt hedervärt yrke. Vi i vänsterpartiet har ju omprövat mycket, och vi vänsterpartister i Bohuslän tycker att tullarbetet är mycket viktigt. Det är viktigt för vår export och det är viktigt för vår import att det arbetet löper friktionsfritt och sköts på ett effektivt sätt. Det är viktigt för att vi skall klara narkotikaproblemet, ett av de värsta gissel vi har. Jag vill påstå att vi här i kammaren vet att tullen är effektiv i förhållande till sina resurser. Men det anses också -- kanske i viss mån med orätt -- att förtroendet blir litet mer begränsat om man läser en skylt där det står ''Ring upp om du har något att förtulla'' och man har ytterligt begränsade servicetider. Det är en spridd uppfattning i mitt hemlän -- kanske också med orätt -- att den norska tullen får sköta en hel del av det som den svenska tullen borde göra. Men skatteutskottet skall ju snart resa till Bohuslän och Svinesund, och man kan då diskutera detta. Det kanske leder till en annan syn på frågan än den som nu är förhärskande hos majoriteten. Vi i vänsterpartiet önskar och tror att tullen kan bli effektivare med givna resurser. Det är t.o.m. möjligt att tullen kan bibehålla sin administrationsnivå genom minskad central administration, genom ADB-stöd och en annan regional organisation. Det är kanske t.o.m. möjligt att bibehålla kvalitet och service med minskade resurser. Detta kan i varje fall inte teoretiskt avskrivas. Allt detta går från troliga möjligheter till önskvärda önskningar. Jag tycker att det är litet djärvt av utskottet att påstå att vi kan få en ökad kvalitet, service och kontroll även om anslagen minskas och att påstå att detta är en bevisad verklighet. Det gör faktiskt utskottets majoritet. I utskottsmajoritetens linje vävs tre saker samman: tulldatasystemet, en ny organisation och frågan om anslagen. Detta vävs ihop till en enhet, och det är väldigt svårt att skilja på vad som är orsak till och verkan av de ställningstaganden man gör i utskottet. Man ger två klara besked i detta utskottsbetänkande. Det ena är att TDS, tulldatasystemet, skall utvecklas i planerad omfattning och ha en given inriktning. Vidare säger man att det skall införas en ny organisation. Detta är klara ställningstaganden. Men man ger inget ordentligt besked om nivån på anslagen till tullen. På s. 69 i propositonen säger statsrådet att han i kompletteringspropositionen skall återkomma till behovet av medel för TDS. På s. 70 i propositionen säger departementschefen: ''Jag är dock inte nu beredd att exakt ange storleken på besparingen för 1991/92.'' Nej, det skall lösas någon annan gång och i något annat sammanhang. Men om man inte kan ge klara besked om medelsanvisningen, hur kan man då fatta beslut om en lämplig organisationsstruktur? Den organisationsstruktur man anser vara lämplig kräver ju en viss medelsanvisning. Men dessa frågor behandlas inte sammantaget. Om man nu ger direktiv om att fortsätta utvecklingen av tulldatasystemet, varför kan man då inte ge besked om vilka anslag som behövs? Moderaterna har sagt att man behöver ändra på inriktningen. Utskottsmajoriteten däremot säger att man inte behöver ändra inriktningen. Men man vet inte vad som behövs i fråga om anslag, säger man explicit i propositionen. Beslutsunderlaget är alltså mycket bristfälligt. Man redovisar ett kostnadsöverskridande för tulldatasystemet med 75 %. Om detta säger skatteutskottets majoritet att det är angeläget att en noggrann uppföljning sker. Man ägnar alltså tre och en halv rad åt ett kostnadsöverskridande på 75 %, och så säger man lakoniskt att nu kostar det 520 miljoner i stället. Hoppsan! Man kan säga ''jojo'' också! Överallt i propositionstexterna talas det om att det är viktigt med förnyelse och effektivitet i statliga verk. Man säger att man är marknadsanpassad, osv. I detta fall säger ägaren, det svenska folket, att det är viktigt att följa utvecklingen. Hoppsan -- 75 % kostnadsöverskridande, och vi följer utvecklingen! Det är naturligtvis bra, men det är ännu bättre att göra någonting åt utvecklingen och se till att inte utvecklingen upprepas och undantaget blir regeln. Vi i vänsterpartiet anser att det inte går att fatta beslut om den här organisationen nu, eftersom det inte klart kan anges hur man skall klara medelsförsörjningen för denna organisation. Det kan då sägas att vi i vänsterpartiet är populister och är rädda för att fatta beslut. Det kan talas om det statsfinansiella läget, och man kan återigen tala om förnyelse och effektivitet. Vad är det då för kritik som har riktats mot den här organisationen? Det är länsstyrelserna som har yttrat sig, och de är samfällt kritiska och tveksamma. Näringslivets organisationer är samfällt tveksamma, och de fackliga organisationerna är samfällt tveksamma och kritiska till organisationen. Riksrevisionsverket har andra idéer om organisationen, och det har även statskontoret. Det är alltså en rejäl samling rabulister och populister som samlat står kritiska till denna organisationsplan! Om man som Sverre Palm säger att det inte finns några problem utan att det bara är att besluta, då avfärdar man med en handviftning länsstyrelserna, näringslivets organisationer, fackliga organisationer, riksrevisionsverket, statskontoret och ett antal politiska partier. Finansdepartementet har ju sagt sitt, månntro, och då måste det ju vara bra! Vad som händer i den nya organisationen är att många enheter dras in och att många orter mister sina tullkammare. Man drar in på service och tillgänglighet. Det visar det stora antalet motioner. Varför är man då så angelägen om att driva igenom detta beslut? I propositionen sägs att om man inte antar den här organisationsplanen så skulle det bli en icke obetydlig försening och att finansieringen av tulldatasystemet därmed också skulle försämras. Det är ju där skon klämmer. För att man skall kunna ta igen en felplanering, skall tullverksamhetens fältorganisation drabbas. Men det är inte tullens fältorganisation som gjort denna felplanering. Det är inte kunderna som skall drabbas av dålig service därför att man gjort ett fel i planeringen av tulldatasystemet. Det är inte narkotikakontrollen som skall eftersättas, därför att staten gjort en felplanering. Detta blir konsekvenserna av skatteutskottets majoritetslinje. Någon annan får betala de fel som man själv har gjort. Själv nöjer man sig med att nogsamt följa utvecklingen. Detta är icke till fyllest, och därför, herr talman, är det nödvändigt att säga -- även om jag vet att det bara blir en retorisk ansats -- att kammaren skall bifalla reservation nr 2. Jag yrkar alltså bifall till denna reservation. Det står alltså i de texter som är oss förelagda att regeringen skall komma tillbaka i kompletteringspropositionen. Det jag säger i dag är riktat till Sverre Palm och till socialdemokraterna i skatteutskottet. Jag ber dem att ta kontakt med sitt finansdepartement och få sina partikamrater där att någon gång lyssna på de bärande sakskäl som har levererats från många mycket tunga instanser. Det är inte modigt att strunta i alla dessa instanser -- det är bara dumt. Herr talman! Det är några andra reservationer som jag vill yrka bifall till. Det gäller reservation 5 tullverksamheten vid Hån. Jag menar att det är ett hån mot verksamheten i Hån att icke bifalla den reservationen. Det hade fattats beslut och man stod beredd att sätta spaden i jorden, men då inhiberades alltihop. Detta är en mycket viktig satsning. Jag yrkar bifall till reservation 5. Jag yrkar bifall till reservation 10, som jag anser mycket viktig. I denna reservation påpekas nödvändigheten av att få ett grepp över den statliga planeringen och kostnadsutvecklingen. Dessa reservationer är i nuläge de viktigaste för vänsterpartiet att yrka bifall till. Jag får också för säkerhets skull yrka bifall till reservation nr 7 från vänsterpartiet angående tullverksamheten i

Fru talman! Jag skall knyta ihop trådarna i denna debattrunda vilken, som vi har fått höra av Lars Bäckström, ju kvantitativt har dominerats av bohuslänningar. Jag är glad att kunna säga att skåningarna just nu är majoritet i kammaren liksom också att det är två skåningar med i debattrundan. Vi har sedan över 300 år tillbaka varit associerade till Sverige, och vi är ganska utsatta ur tullsynpunkt. Mycket av det knark som importeras kommer just via Helsingborg, en av de orter som jag skall återkomma till. Vi skall alltså tala litet grand om tullen, men också om den hast varmed saker tycks ha behandlats i skatteutskottets betänkande. Det är mycket bråttom, och vad är anledningen till det? Är det EG-anpassningen som måste ske så oerhört snabbt? Tulldatasystemet har införts. Vi har i och för sig stött det, men vi hade inte räknat med att det skulle kosta några hundra miljoner för mycket. Vilken part är det som får dra lasset i all brådskan och med alla problemen? Jo, det är tullorganisationen. Man är i den situationen att man måste påverka den myndighet som skall utöva tullverksamheten. Man måste minska bidraget, vilket betyder färre arbetstillfällen och försämrad effektivitet. Vad gör då skatteutskottet, som har ansvaret för detta? Jo, det är naturligtvis mycket fint att ha en underställd myndighet, och i betänkandet säger man att det här är något som tullverket får klara av. Tycker Sverre Palm som representant för skatteutskottets majoritet att detta är snyggt? Jag skall speciellt tala om en del problem som uppkommer, och då skall jag först säga några ord om Helsingborgsområdet. Det är den ort där man gör de största och de flesta narkotikabeslagen i Sverige. Det är en viktig inkörsport. Även om det kommer att bli en bro vid Malmö om cirka tio år, kommer Helsingborg att vara en oerhört viktig plats. Man vill trots detta avskaffa Helsingborg som region, om också inte som tullstation. Man gör också mer av förenklingar och nedskärningar. Även Gotland kommer i viss mån att bli lidande. Det är fråga om en strävan till centralisering till några stora orter. Vi i miljöpartiet har reserverat oss mot detta, speciellt i reservationerna nr 4, 6 och 8, som jag, fru talman, yrkar bifall till. Litet mindre brådska har man när det gäller att diskutera problemen i Norrland. Man skulle faktiskt kunna vinna väldigt mycket, om man hade haft ett nära samarbete mellan polis och tull. Polisen skulle i en del fall ha kunnat ha samma befogenheter som tullfunktionärerna. I utskottets betänkande framhålls att det tillsatts en beredning, vars resultat man väntar på. Det är relativt enkla åtgärder som behövs, och de hade kunnat genomdrivas relativt snart. Det är för stor hast i en del fall, och det är för liten hast i en del fall. Jag skall inte ta upp någon diskussion om tulldatasystemet, som behandlas i nästa betänkande. Vi anser att det i princip är bra, men vi menar att man i planeringen skulle ha förutsett den stora extra kostnaden. Nu är det, som sagt, tullverket som får bära de problem som uppstått.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 15, anslag till tullen m.m., behandlas regeringens proposition 1990/91:100, bil. 9, och ett antal motioner. Ärendebehandlingen i skatteutskottet har medfört 17 reservationer och 4 särskilda yttranden. Årets anslagsnivå följer de generella dragen i den ekonomiska politiken, med en mycket restriktiv budgetpolitik och krav på effektivitet i den offentliga verksamheten. På litet längre sikt kommer också frågan om att anpassa tullverksamheten till de förändringar som följer av ett eventuellt svenskt medlemskap i EG. Det övergripande målet för tullverksamheten är att den skall bedrivas i en lämplig avvägning mellan näringslivets krav på en snabb och smidig tullhantering samt statsmakternas krav på en effektiv tullkontroll. Tullverket skall också säkerställa en riktig debitering och uppbörd av tullar, skatter och avgifter samt ta fram underlag för utrikeshandelsstatistiken. Utskottet tillstyrker en fortsatt utbyggnad av tulldatasystemet, men samtidigt skärps kraven på finansieringen. Dessutom uttalar utskottet att det är angeläget att tulldatasystemet utbyggs så att det kan tas i bruk över hela landet. Till dem som här har pläderat för en senareläggning av en ny organisation vill jag säga: Det är av största vikt att tullverket så snabbt som möjligt får en rationell organisation, så att det står bättre rustat att möta de nya krav som inte minst den europeiska integrationen innebär. En senareläggning skulle också medföra ökade kostnader och en fördröjning av tulldatasystemets införande. Håkan Hansson från centern vill skynda långsamt med tullens organisationsförändring, vilket skulle fördröja tulldatasystemets införande med minst ett halvår. Vad skulle det kosta? I utskottsbehandlingen sade Håkan Hansson att man tror att det skall klara sig inom den anslagsram som finns. Man bygger sitt yrkande på delar av statskontorets förslag om en tvåledsorganisation. Vi hade generaltulldirektören hos oss vid beredningen av det här ärendet, och när vi frågade om den här förändringen blev svaret entydigt: Propositionens förslag till organisation är det klart bästa. Vid ett genomförande av centerns förslag skulle man inte kunna föra ut specialister och stödfunktioner till erforderligt antal enheter. I flera reservationer tar man upp krav under rubriken Regionala och lokala tullverksamheter. Det gäller orter i södra Sverige såväl som utefter Norrlandskusten. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom propositionens utgångspunkt att det är trafiken och näringslivets behov av tullinsatser samt statsmakternas krav på en effektiv och rationell verksamhet som skall styra hur tullverksamheten organiseras och lokaliseras. Det är således en uppgift för tullverket att fördela resurserna. I reservationen framhåller man att samarbetet mellan tull och polis bör utredas. I ett svar på en interpellation för en vecka sedan här i kammaren om samarbete mellan tull och polis uttalade biträdande finansministern att regeringens aktionsgrupp mot narkotika har i uppdrag att ta initiativ till att befintliga resurser utnyttjas effektivt och att samordningen stärks. I gruppen finns representanter från både tullen och polisen. Aktionsgruppen väntas lämna en rapport i sommar. Ett fördjupat samarbete mellan tull och polis även på andra områden övervägs såväl inom regeringskansliet som inom berörda myndigheter. Med detta svar bör kraven i reservationen vara tillgodosedda. I reservationen om narkotikabekämpning vill moderaterna redan för budgetåret 1991/92 öka anslaget med 1,5 milj.kr. för att tillföra tullen ytterligare tio narkotikahundar. Jag vill till Hugo Hegeland säga att bekämpningen av narkotika är och har varit en högt prioriterad fråga. Särskilda satsningar har under åren gjorts i form av flera hundar och inrättande av gränssköldstyrkor. Också antalet narkotikabeslag har ökat. I årets proposition anvisas 6,9 milj.kr. för utbyggnad av SPADI-systemet, vilket bör leda till en effektivisering av narkotikabekämpningen.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

Fru talman! Det är viktigt att vi inte blandar ihop frågan om pengar till tulldatasystemet och frågan om en ny organisation, när vi diskuterar en senareläggning av omorganisationen. Det är bestickande att det, som det redovisas av majoriteten i utskottsbetänkandet, kan tolkas som att den merkostnad som tulldatasystemet innebär har varit orsaken till att man påskyndar en organisationsförändring. Där delar jag Lars Bäckströms synpunkter. Det finns ingenting som säger att det skulle bli dyrare att senarelägga denna förändring ett halvår för att pröva andra modeller för organisationen. Effektivitetsvinsterna skall trots allt göras över en femårsperiod. Något som också är bestickande är att man har gjort en utredning och kommit fram till en ny organisationsmodell som innebär åtgärder som berör den konkreta tullverksamheten vid tullstationerna i form av indragningar utan att belysa det översta trappsteget. Därför skulle jag vilja ställa en direkt fråga till Sverre Palm: Vad är det för effektivitetsvinster som man kan vänta sig den centrala verksamheten, generaltullstyrelsen?
Fru talman! Först noterar jag några nya besked som tydligen kommer från Erik Åsbrink, om hur samarbetet mellan tull och polis påskyndas. Det är bra, om det är korrekt uppfattat. Däremot fick jag inte något riktigt svar från Sverre Palm på varför det är så förskräckligt bråttom. Varför skall vi anpassa oss till ett Europa som inte är stabilt ännu? Den inre marknaden finns inte. Vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut ur tullsynpunkt. Det finns mycket mer i Europa än EG. Hela den strukturen är så pass okänd. Den hast med vilken man vill anpassa det svenska tullsystemet till någonting som för närvarande är i en mycket snabb utvecklingsfas är inte motiverad. Vi kunde ta det lugnt. Vi kunde fortsätta med nuvarande väl fungerande struktur och inte nödvändigtvis dra ner på effektiviteten vid platser som Helsingborg, Gotland m.fl.
Fru talman! Sverre Palm sade litet eller inget om tulltillägget. Det kan jag i och för sig förstå, för det måste vara ett allvarligt och känsligt problem för er i socialdemokraterna, att ni inte kan gå med på detta. Ett företag som lämnar ett korrekt underlag för sina tulldeklarationer skall inte drabbas av extra kostnader i form av tulltillägg. Jag sade i mitt inledningsanförande att detta borde vara en morot för att få fler företag att ansluta sig till den elektroniska överföringen av material till tullens verksamhet. Jag kan inte se annat än att detta skulle få en dubbel effekt. För er socialdemokrater, Sverre Palm, skulle det inte behöva vara någon prestigeförlust att ta bort tulltillägget. Vi är väl överens om att det är bra om företagen ansluter sig till det nya systemet. Jag har en direkt fråga till Sverre Palm, som jag tycker är ganska viktig i detta sammanhang. Hur blir det vid övergången? Man säger att många företag måste ansluta sig till systemet. Men om det uppkommer fel vid övergångstillfället, kommer lagen om tulltillägg att gälla även i detta sammanhang? Det vore bra att få ett svar på detta. Efter vad jag förmodar kan det inte vara så lätt, vare sig för företagen eller tullverket, att gå över till ett helt nytt system. Kommer företagen att drabbas av tulltillägg i den mån de gör helt oavsiktliga fel? Det vore en viktig upplysning att få här i dag.
Fru talman! Jag tycker inte att Sverre Palm i sitt anförande kommenterade det faktum att tulldatasystemet byggde på idén att det skulle kosta 300 milj.kr. och att man därför måste ta bort 352 jobb, varav 260 tjänster på grund av datoriseringseffekterna. Man får sedan en 75 vilket blir 250 milj.kr. Detta är pengar som skall hämtas in, och det blir då nödvändigt att snabbt göra denna organisationsförändring. Det är verkligheten. Jag tror mig veta att Sverre Palm har en bakgrund i annan statlig verksamhet, SJ. Men om införandet av höghastighetståg till Stockholm och en ny elektronisk tågklarering, fjärrblockering, skulle bli 75 % dyrare än det var tänkt, vad skulle man då göra? Skulle man dra in tågen på Bohusbanan, stänga av en rad olika linjer som i och för sig drevs på ett bra sätt innan, bara för att tåget till Stockholm har blivit dyrare? Det skulle inte anses vara klok politik inom SJ. Det skulle man ta som att ett fel begåtts och se över felet och rätta till det, så att det inte blir samma fördyring om man inför ett sådant nytt system på andra tåg, t.ex. på tåget från Utifrån denna bakgrund har vi i vänsterpartiet reserverat oss och sagt att man måste åtgärda detta problem. Vi har i reservation 10 krävt att regeringen vidtar åtgärder som garanterar ett bättre underlag för kostnadsbedömningar i liknande fall i framtiden. Detta vill man inte gå med på från det parti som Sverre Palm representerar. I stället säger man att man skall följa utvecklingen nogsamt. Men vore det inte bättre att tillstyrka ett tillkännagivande från riksdagen att regeringen får i uppdrag att ge besked om hur detta skall undvikas i framtiden? Här är vi och moderata samlingspartiet på samma linje. Men socialdemokratin visar inte ansvar för en effektiv statsförvaltning, utan det är Vi vill ha en inhibition när det gäller den nya organisationen. Vi tycker att idén från centern kan vara värd att diskutera, men vi vill inte låsa oss för den. Men förslaget vore klart möjligt. Anslagsfrågor skall ju tas upp i kompletteringspropositionen. Det säger regeringen själv. Man har inte redovisat hur stora besparingar man skall göra för att finansiera tulldatasystemet. Man har inte redovisat hur tulldatasystemet skall finansieras över huvud taget. Det skall man återkomma till i kompletteringspropositionen. Men då talar ju sakskäl för att vänsterpartiets reservation 2 borde ha bifallits, så att det blev en sammanhållen lösning. Vad jag framför allt är intresserad av, fru talman, är att få Sverre Palms redogörelse för varför vänsterpartiets reservation 10 icke har vunnit utskottets gillande. Det vore mycket intressant att få veta. Att följa utvecklingen är ju inte att styra den. Och det är att styra det handlar om i politiken.
Fru talman! Till Lars Bäckström vill jag säga följande. Tulldatasystemet har drabbats av stora kostnadsökningar. Det är klarlagt. Det har hela tiden varit avsikten att tulldatasystemet skall betalas genom besparingar inom tullverket. Man kräver nu inte att hela fördyringen skall betalas genom besparingar. Men vi får inte glömma bort att det är ett tekniskt mycket komplicerat system det handlar om, ett stort projekt som pågår under lång tid. Man kan säga att det är ett statligt pilotfall. Det har inte funnits något motsvarande system att hämta kunskaper från under uppbyggnaden. Tullverket får nu ett datasystem med hög teknisk kvalitet och god användarfunktion. I dag har omkring 300 företag visat intresse för att ansluta sig till systemet. Jag kan också påpeka att man från finansdepartementet i samband med beslutet om tulldatasystemet 1988 uttalade att kostnaderna kunde stiga utöver de då givna ramarna. Till Leif Olsson vill jag säga att jag nästan hade tänkt tiga bort reservationen om tulltillägget. Det är, som Leif Olsson säger, en följetong. Att lyssna på en följetong utan något nytt avsnitt är föga inspirerande. Låt mig ändå säga att tulltillägget har haft avsedd verkan. Kvaliteten på tulldeklarationerna är i dag hög. Därmed är tulltillägget berättigat, för att företagen även fortsättningsvis skall komma att lämna tulldeklarationer med hög kvalitet.
Fru talman! Det är väl snarare så, Sverre Palm, att det har blivit ett nytt avsnitt i den här följetongen. I det nya avsnittet är vi överens om att vi vill ha ett datasystem för tullen, ett system med så många företag som möjligt som är anslutna till den elektroniska överföringen av tulldokument. Min fråga gällde vad som händer om ett av de 300 företag som visat intresse för att ansluta sig till systemet, under en övergångsperiod gör ett fel som inte på något sätt är medvetet. Kommer det företaget att få tulltillägg?
Fru talman! Sverre Palm säger att det var avsikten att klara systemet inom tullorganisationen. Det vet jag väl! Avsikten var att kartan skulle stämma med terrängen. Men när man kommer ut i terrängen, ser man att kartan stämmer inte alls. Då säger socialdemokraterna, som de alltid gör, att kartan gäller, för det här är ett pilotfall, minsann! Men om piloten skall till Göteborg och i stället landar i Malmö, kan man ju inte gå ut och säga att man skall göra inskränkningar bland personalen som servar planet. Det är piloten man får ta itu med och ge bättre utbildning, så att han landar på rätt plats nästa gång. Det är detta som vi har velat ta fram i vår reservation 10. Men det här är ett pilotfall, säger man, och då kan det gå litet hipp som happ. Jo, det kan gå hipp som happ. Men då krävs det att man vidtar åtgärder och får nya piloter. Det bör socialdemokraterna inse även om de är trötta. Det man nu gör är att man låter det gå ut över verksamheten, fältorganisationen. Man gör en ny organisation och drar skall dra in ytterligare bortemot 200 årsarbeten, så att man får lägga ner enheter på många ställen. Utskottet säger i klartext att en annan organisationsstruktur ''skulle medföra en inte obetydlig försening'', eftersom ytterligare utredningsarbete skulle behövas. ''Finansieringen av tulldatasystemet skulle därmed försämras - - ''. Detta är verkligheten: Man måste försämra servicen och kvaliteten för att klara av sina egna misstag. Man kan inte bara agera som bokhållare och sedan låta personalen lida för sina egna misstag. Det är ingen rimlig hållning. Att styra är inte att vara bokhållare och notera. Jag kan inte förstå att utskottsmajoriteten inte ställt sig bakom reservation 10 när vänsterpartiet, och i viss mån även moderaterna, vill gripa sig an att effektivisera den statliga förvaltningen. Det behövs en förnyelse.
Fru talman! Jag förutsätter att övergången till tulldatasystemet blir en mjuk övergång, Leif Olsson. Det är vanligtvis brukligt när man inför nya system. Det är det svar jag kan ge.

Fru talman! I regeringens proposition 1990/91:100 framhålls att det är trafikens och näringslivets behov av tullinsatser samt statsmakternas krav på en effektiv och rationell klarerings och kontrollverksamhet som bör vara styrande för hur tullverksamhet organiseras och lokaliseras. Mot denna bakgrund är det förvånande att det i såväl propositionen som skatteutskottets betänkande föreslås att Helsingborg inte längre skall vara egen tullregion. Det är förvånande eftersom Helsingborg har landets näst största hamn och är landets dominerande färjeort både mätt i antalet avgångar och antalet resande. 20 miljoner människor passerar årligen via leden Helsingborg-- När det gäller narkotikabekämpningen, som är ett prioriterat område, är Helsingborg också dominerande i Sverige. Över hälften av alla beslag görs där, bl.a. därför att en särskild och framgångsrik organisation har byggts upp för detta ändamål. som överlämnades i maj 1990 förordades en organisation med en regional nivå mellan generaltullstyrelsen och den lokala nivån. Man föreslog samtidigt att nuvarande sju tullregioner skulle minskas till fem. En av de huvudorter som föreslogs var Helsingborg. Statskontorets representant i utredningen föreslog i ett särskilt yttrande att tullverket i stället borde organiseras i 14 tullkammare direkt under styrelsen. Generaltullstyrelsen följde i allt väsentligt utredningens förslag, utom i frågan om antalet tullregioner. Utan någon närmare konsekvensanalys, och med hänvisnng till en kommande fast förbindelse över Öresund, föreslog styrelsen att antalet regioner skulle bli fyra i stället för fem och att Helsingborg som tullmyndighet skall ingå i den södra regionen med Malmö som huvudort. I propositionen görs en avvägning mellan en snabb organisationsförändring och en mera genomgripande förändring längre fram i tiden, och man gör bedömningen att tullverket, liksom andra statliga myndigheter, snarast måste underkasta sig ökade krav på förnyelse och effektivitet. Därför behövs en organisationsförändring genomföras så snart som möjligt. Samma bedömning görs i skatteutskottets betänkande. Om detta råder inga delade meningar. Självfallet skall effektivitet och förnyelse prägla tullverkets organisation. Frågan är emellertid om tullstyrelsens förslag i någon större utsträckning leder till detta än det förslag som TOR lade fram. Jag menar att så inte är fallet. Motivet att en fast förbindelse planeras är knappast hållbart. Vid slutet av 1990-talet, då en fast förbindelse allra tidigast kan vara klar, har med all säkerhet ytterligare organisationsförändringar behövts göras, bl.a. på grund av ett närmande till Ett eventuellt svenskt EG-medlemskap kommer otvivelaktigt att påverka tullverksamheten i hög grad. Att fram till dess, med motiveringen att en fast förbindelse kommer till stånd, inte låta den dominerande orten då det gäller färjor, antalet resande och narkotikabekämpningen vara huvudort förefaller knappast logiskt och är föga välbetänkt. Dessutom talar tidigare erfarenheter från perioden 1974--1985, då Helsingborg ingick i den södra regionen med Malmö som huvudort, mot en sådan lösning. Tilläggas kan också att administrationen i Helsingborgsregionen varit betydligt mindre än inom någon annan tullregion i landet. Det är av flera skäl angeläget att hålla såväl tullkammaren i Landskrona som tullstationen i Höganäs bemannad i den utsträckning som sker i dag. Landskrona tullkammare utgör den till storleken största tullmyndighet som föreslås bli indragen. I Landskrona finns såväl färjetrafik som båtförbindelse med Danmark. Ön Ven är dessutom synnerligen svårbevakad när det gäller en aktiv narkotikabekämpning. Drygt 200 lastfartyg anlöper Höganäs varje år, och på den svårbevakade kuststräckan Helsingborg--Kullen sker ofta narkotikasmuggling via småbåtar. Tveksamheter mot de föreslagna organisationsförändringarna har framförts av de fackliga organisationerna, och länsstyrelsen i Malmöhus län har motsatt sig att inordna Dessa synpunkter har jag tillsammans med ett antal andra socialdemokratiska riksdagsmän från nordvästra Skåne framfört i motion 1990/91:607. Eftersom dessa synpunkter i motionen helt är tillgodosedda i reservation 4 av Gösta Lyngå och i reservation 3 av Lars Bäckström och Gösta Lyngå, yrkar jag bifall till dessa två reservationer.

Fru talman! När jag var liten drömde jag aldrig om att jag i framtiden skulle stå i riksdagens talarstol och tala om ''Importrutiner i ett datoriserat tullförfarande, m.m.'', men det är ja rubriceringen på skatteutskottets betänkande 16. Som jag tidigare nämnde har tyvärr mitt manuskript förkommit, och eftersom riksdagens egen hittegodsavdelning också har middagsstängt har den här pausen inte hjälpt ett enda skvatt. Jag skall därför fatta mig lika kort som tidigare. För att glädja Lars Bäckström kan jag för övrigt nämna, att när jag var liten var många tullare kommunister, och den mest kände hette Knut Senander. Detta kan möjligen förklara att Lars Bäckström nu är så engagerad när han griper sig an den här frågan. I vår reservation nr 1 om förenklade förfaranden anser vi att man bör låta företagen exakt få veta vilka förutsättningar som skall gälla vid tulldeklaration. Regeringen bör återkomma till riksdagen med kompletterande förslag, som tydligare anger förutsättningarna för ett system med godkända mottagare som kan få stor omfattning. Jag yrkar varmt bifall till reservation nr Sedan har vi reservation nr 2, som vi moderater inte är ensamma om. Där yrkar vi reservanter att tidsfristen för löpande inlämning av tulldeklarationer bör utökas till 21 dagar. Nu har man fastnat för 15 dagar, och det anser vi är 6 dagar för kort tid. Vi vill gärna ha en ändring, men jag överlåter åt andra att yrka bifall till den reservationen. Sedan har vi moderater avgivit en tredje reservation om mervärdeskatt på import. Vi tycker att man borde slopa importbeskattningen för dem som är registrerade till mervärdeskatt. Det skulle innebära en rationalisering, och eftersom förnuftet då och då faktiskt får råda här i riksdagen förväntar jag mig att alla yrkar bifall till denna reservation.

Fru talman! Det tycks vara mitt öde här i riksdagen att alltid komma efter Hugo Hegeland på talarlistan. Det har sina sidor, det kan jag meddela fru talmannen. Jag får bita ihop och fortsätta, det är nog ingenting annat att göra. Förslaget om datorisering och överföring på elektronisk väg av dokument för importörer är egentligen steg två och en fortsättning av det system för exportärenden som man använt på prov under en tid. Folkpartiet liberalerna anser att det är bra att rutinerna även vid import anpassas till ett modernt och datoriserat system. Jag tror att det kommer att bli bra, rationellt och effektivit för alla. Men det skall naturligtvis genomföras på rätt sätt, och jag hoppas att vi skall få ett fullgott system när startsvårigheterna har övervunnits. Fru talman! Det är bara på en punkt vi inte ställer upp, och det gäller den tidsfrist som föreslås i propositionen för inlämnande av uppgifter. Den fristen skall enligt propositionen vara 15 dagar. Det huvudsakliga skälet skulle då vara att statistiken annars skulle försenas och staten förlora ränta. Vi har från folkpartiet liberalerna i en motion, som heter Sk46, krävt att tidsfristen förlängs till 21 dagar. Skälen för det är många, men de borde vart och ett för sig räcka för att riksdagen skulle gå oss till mötes på den punkten. Vi ser majoritetens inställning här som ren njugghet. Det är en njugghet som innebär stora svårigheter för företagen. Det kommer obestridligen att medföra att fler preliminära tulldeklarationer måste lämnas in. Det betyder naturligtvis i sin tur avsevärt mycket mer arbete såväl för företagen som för tullverket. De eventuella räntevinster som staten tror sig göra vägs säkert mer än väl upp av ökade kostnader för merarbete, dubbelkoll osv. i systemet. Datoriseringen i sig innebär ju -- det utgår jag ifrån -- att handläggningstiderna även hos tullverket förkortas. Det kan faktiskt vara så att tullverket tjänar både tid och pengar på att något förlänga tidsfristen. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 2, och jag kommer också att begära votering på den punkten.

Fru talman! Våren 1990 antog vi här i riksdagen tullregisterlagen och andra bestämmelser som gjorde det möjligt att starta upp tullens datasystem för exportärenden från sommaren 1990. I dagens betänkande SkU16 tillstyrker utskottet regeringens förslag att anpassa importrutinerna till ett datoriserat förfarande. Under utskottsbehandlingen har motförslag lagts, som framgår av de tre till betänkandet fogade reservationerna. Krav har rests att tidsfristen för löpande inlämning av tulldeklarationer skall förlängas, vilket även Leif Olsson har anfört från denna talarstol. Jag vill erinra om att det nuvarande systemet medger en inlämningsfrist på 11--17 dagar eller genomsnittligt 14 dagar. Utskottet tillstyrker propositionens förslag om en tidsfrist på 15 dagar. Hegeland att reglerna för godkänd mottagare skall fastställas i lag. I den för EG och EFTA-länderna gemensamma transiteringskonventionen medges förfarandet ''godkänd mottagare''. Då förfarandet är beroende av förändringar i det internationella tullsamarbetet, har utskottet sett det som lämpligt att detaljregleringen av förutsättningarna ges i föreskrifter på lägre nivå än lag. Jag skall också kommentera slopande av importmoms, som begärs i den moderata reservationen 3. Utskottet är medvetet om att kommittén för indirekta skatter har analyserat detta men anser att det är för tidigt att ta ställning i denna fråga. Fru talman! Med det jag nu anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag vill nog ändå ha ytterligare ett svar av Sverre Palm, med förklaring till varför man skall ha denna korta tidsfrist. Det sägs att man på det här sättet tillfredsställer statistikernas behov. Är det inte tvärtom så att en längre tidsfrist förmodligen skulle ge betydligt exaktare och mera slutgiltiga siffror för statistiken? Tillfälliga siffror måste väl i rimlighetens namn vara mindre värdefulla än en korrekt statistik, byggd på slutliga siffror. Preliminära uppgifter lämnas många gånger under tidspress, och jag kan inte se någon logik i att det med en kortare tidsfrist skulle vara möjligt att få till stånd en bättre statistik. Jag tror att vi får en sämre statistik, om inlämningsuppgifterna kommer till genom ett hastverk.
Fru talman! Vi har skäl för vårt förslag om 15 dagars frist för inlämnande av tullhandlingar. Som jag redan sagt, sker inlämningen i dag i spannet mellan 11 och 17 dagar, genomsnittligt alltså 14 dagar. Vi har stannat vid 15 dagar och löpande inlämning, och det har vi gjort för att jämna ut arbetsbelastningen hos tullverket. I dag inlämnas huvudparten av tulldeklarationerna på onsdagar och torsdagar, och detta har skapat en ojämn arbetsbelastning. Vi har också tagit hänsyn till den tidsfrist som tullverket har för att lämna sin handelsstatistik. Den är just 15 dagar, så vid ett månadsskifte har man då möjlighet att klara detta. Det är alltid en balansgång, om man skall tillgodose näringslivets krav eller om man skall ta hänsyn till tullverkets behov av att ha en effektiv verksamhet.
Fru talman! Jag måste fortsätta på det här. Hur kan man få en mindre arbetsbelastning i ett tullärende, om man skall kolla det två gånger?

Fru talman! Det är ett plock av olika alla i och för sig ytterst väsentliga frågor som ingår i det här betänkandet från kulturutskottet. Jag blir tvingad att i mitt anförande hoppa litet mellan olika var och en för sig viktiga frågor. Jag skall börja med att en liten stund filosofera kring begreppet kvalitet. Jag har lärt mig under mina år i riksdagen -- de är inte så många -- att vi har en oerhörd förmåga att tala i volymtermer och slå varandra i huvudet med hur mycket pengar vi anslår till ett visst ändamål. Några av motionerna i det här ärendet och några av de reservationer som vi har lämnat tar upp den andra aspekten på begreppet kultur, nämligen kvalitet, att innehållet är viktigare än volymen. Jag tänker på motionen om fonogram och musikalier. Den gäller en relativt smal mottagargrupp, och det är alldeles klart att skulle man se detta i breda volymtermer, kunde man vara återhållsam. Men tycker man att det är viktigt att kultursatsningen i vårt land skall möjliggöra även smala kulturyttringar och möjliggöra för människor att t.ex. möta den musik som de själva önskar, då skall man biträda förslag av det slag som framförs i motionen och som i reservation 1 följs upp av oss moderater. Den andra funderingen jag har i det här sammanhanget gäller våra kontakter med Europa. Jag hör till dem som diskuterar Europafrågan i helt andra termer än de flesta andra. Många talar om plånboken och arbetet som de två avgörande sakerna för Europasamarbetet. För mig är det självklart att Europasamarbetet i första hand är en fråga om kultur, att återvända till de andliga rötter som svenskt kulturliv har. Jag gläder mig åt att Bengt Göransson är i kammaren, och det är möjligt att vi får en debatt på den här punkten. Jag menar att man i de flesta länder nere i Europa har bevarat det som är humanismens kärna, nämligen den klassiska kulturen, och att man genom att göra det också har fört vårt kulturarv vidare. Är det någonting som kan vara viktigt för oss i Europasamarbetet, så är det att återknyta till de rötterna, att komma bort från den evinnerliga amerikanska popkulturen, som jag inte känner någonting för, och den oerhörda koncentrationen vid engelskan som kulturspråk, när tyskan, franskan, italienskan och spanskan alla kan återföra till Sverige de kulturkontakter vi behöver. Att jag gör de här funderingarna hänger samman med att vi i några motioner och i några reservationer har tagit upp ett resonemang om synen på litteraturstödet. Man kan, om man vill, se på litteraturen ur ett relativt snävt perspektiv, begränsat dels till Sverige, dels till en utgivning i samhällsregi och sponsrad av samhället. Vi har menat att en av de viktigaste kulturpolitiska åtgärderna är att se till att det finns ett urval av klassisk litteratur. Det är ett värde i sig, som vi ser det, och det säger också någonting om vår kultursyn -- ett värde i sig att det i bokhandel och bibliotek ges möjlighet för människor att läsa klassisk litteratur. Om jag skall göra en syntes av det jag nu har sagt, blir det ju att vi måste göra en omprioritering inom den budget som vi är förelagda. Vi tycker att En bok för alla, med de kvaliteter som där finns, självfallet skall fortsätta vad gäller barn och ungdom, men vi vill säga nej till det vuxenanslag som ligger på den sidan. Det här kan man kritisera om man vill, men man kan också säga att det ligger en kulturpolitisk ambition i att lägga över pengarna i den andra vågskålen och i stället satsa på den vuxenlitteratur som utgörs av den klassiska litteraturen. Resonemanget följs upp i två olika reservationer som bygger på avlämnade motioner. Jag tänker i första hand på reservation 9, och det är den som jag härmed, fru talman, också yrkar bifall till. I detta betänkande tas också upp resonemanget om närradioavgifterna. Jag skall i det här sammanhanget nöja mig med att säga att vi som förut vill att avgiften skall sänkas från 15 till 10 kr. per sändningstimme. Det ligger även i det sammanhanget en ambition från vår sida. Filip Fridolfsson och några till har i åratal motionerat om reklam i närradion. Jag kan instämma i det resonemang som fördes i utskottet, att detta är en liten fråga, men det är också en principiellt rätt viktig fråga. Vi har tyckt att det är rimligt att det skall finnas möjlighet till reklam i närradio. Fru talman! Det återstår en kommentar till en fråga där vi moderater inte har reserverat oss. Jag vill förklara varför. Det gäller reservation nr 16 där folkpartisterna har fört ett resonemang om åtgärder mot rasism och antisemitism i närradion. Vi har bedömt att utskottets skrivning hänvisar till det centrala i sammanhanget, nämligen att det pågår en prövning exakt i de termer som vi har önskat. Jag tycker, fru talman, att detta är så viktigt att jag vill läsa ur betänkandet. ''Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är nödvändigt med en förstärkning av möjligheterna att snabbt och effektivt kunna ingripa mot program som innehåller olika former av rasistiska inslag. Som närmare redovisats i det föregående har närradioutredningen föreslagit en skärpning av 13 § närradiolagen. Det föreslårs bl.a. ökade möjligheter till intermistiskt återkallande av sändningstillstånd samt möjlighet att förlänga hindret mot nytt sändningstillstånd till högst fem år om en sammanslutnings programutgivare fällts för hets mot folkgrupp.'' Vidare skriver vi i utskottet: ''Med hänsyn till pågående beredningsarbete inom regeringskansliet avstyrker utskottet motionerna - -.'' Jag tycker att denna skrivning missförståtts om man hävdar att det är en negativ skrivning. Det är en positiv skrivning precis i den anda som motionärerna har talat om. Fru talman! Med detta nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 9.

Fru talman! Jag har begärt ordet i egenskap av en av de motionärer som står bakom fyrpartimotionen om rasism och antisemitism i närradion. 45 år efter krigsslutet går antisemitismens spöke på nytt genom Europa. I går lär det ha varit årsdagen av de första deportationerna till Auschwitz. Vid denna tidpunkt kan man mitt i Sveriges huvudstad, som enda huvudstad i Europa, tror jag, höra en radiosändare som vecka efter vecka meddelar att Auschwitz inte har funnits, judeutrotningen inte har ägt rum och att det är en judisk propagandabluff i syfte att pressa pengar av västvärlden eller annat i samma stil. Det är teman som har förekommit regelbundet i Radio Islam, som denna sändare heter. Det är ett namn som innebär en grov förelämpning mot en stor världsreligion som inte skall blandas samman med den verksamhet som Radio Islams ansvarige utgivare herr Ahmed Ramid har sysslat med. Sverige är nog dessvärre unikt i Västeuropa genom att det är möjligt att bedriva denna typ av propaganda i dag. Vi ser andra tecken på den återuppväckta antisemitismen i andra länder. I Sovjetunionen finns Panjat, den antisemitiske nationella rörelsen. I Frankrike Le Pens parti som hetsar med samma varma själ mot både judar och arabiska invandrare. I Tyskland har det republikanska partiet spelat på de gamla stämningarna. I Östeuropa har det gått att vädja till vissa typer av väljargrupper med antisemitiska antydningar. Nära oss har vi sett attentat mot synagoger och gravskändningar. Antisemtism är inte vilken form av rasism som helst. Den är i vissa avseenden unik genom att dess beskyllningar mot en viss utpekad folkgrupp går igen genom årtusenden med obetydliga variationer, moderniserade och anpassade till varje tid. Men i grunden är det samma typ av beskyllningar. Det börjar, som det så ofta har sagts, med judarna. Men det slutar aldrig med judarna. Just att antisemitism är den typ var ur all annan rashets på ett eller annat sätt utgår gör att det finns en särskild uppgift i att bekämpa dessa yttringar. I betänkandet finns en reservation från folkpartiets ledamöter. Men jag konstaterar också att denna reservation inte gäller grundsynen i frågan utan de omedelbara åtgärderna. Utskottsmajoriteten delar, som Göran Åstrand redogjorde för, uttryckligen motionärernas uppfattning att ''det är nödvändigt med en förstärkning av möjligheterna att snabbt och effektivt kunna ingripa mot program som innehåller olika former av rasistiska inslag.'' Därefter redovisas några av förslagen i den välgjorda utredningen Lokalt ledd närradio som skulle kunna genomföras. Man nämner också uttryckligen det förslag som vi i motionen velat få snabbehandlat på grund av vissa omständigheter som jag skall komma till, nämligen att för grova fall av hets mot folkgrupp få möjlighet att stänga av närradiosändare för en period av upp till fem år. I Samma förslag, en femårsregel, nämndes i går av justitieminister Laila Freivalds i ett svar på en fråga om rätten för denna person, Rami, som har dömts till fängelse för hets mot folkgrupp, att i fängelset göra nya program om samma slag som han har fällts för. Jag utgår från att jag kan tolka utskottets skrivning som en uppmaning till regeringen att mycket snabbt bereda de förslag som lagts av närradioutredningen. Sedan denna motion väcktes har ytterligare omständigheter kommit i dagen. Denna person, Rami -- eller andra; det finns numera uppenbarligen en krets av personer i vårt land som är kapabla och intresserade av att bedriva denna typ av verksamhet, även i andra städer än Stockholm; sådant har antytts i kretsarna har nu återupptagit sändningarna. Denna person, Rami, skall i april börja avtjäna sitt fängelsestraff. Han har, som justitieministern konstaterade i går, laglig rätt att spela in program i cellen, och han har redan i sina sändningar lovat att göra just det. Även om detta inte är olagligt, och inte bör vara det eftersom vi inte skall ha förhandscensur, innebär ändå detta agerande ett uppenbart hån mot rättssamhället och mot de lagar som vi har stiftat i riksdagen. I lördags deltog samma person, Rami, som talare vid en nynazistisk konferens i München. Bland övriga talare märktes den ökände franske professorn Robert Faurisson som offentligt hävdat att förintelsen av sex miljoner judar under andra världskriget aldrig ägt rum, samt den danske nazistledaren Poul Riis-Knudsen. Denne herre har dragit de danska myndigheternas uppmärksamhet till sig genom att öppet propagera för och initiera till våldsdåd mot judar och invandrare. Sällskapet är lindrigt talat avslöjande. Det finns uppgifter om planer på en liknande konferens i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Herr Rami har under de månader som gått sedan Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom också börjat erbjuda sina tjänster till skolor i Stockholmstrakten. Han har vid något tillfälle lyckats bli inbjuden som s.k. expert till verksamhet som bedrivits på schemalagd tid, och han har vid ett annat tillfälle lyckats bjuda in elever till sin studio där han har fört samtal med dem på det kända nynazistiska temat att förintelsen aldrig har ägt rum. Allt sådant kan inte förhindras med lagens hjälp. Men hets mot folkgrupp i närradion skall, enligt de lagar vi stiftat här i riksdagen, inte vara tillåtet. Det är en grov provokation mot de lagar riksdagen stiftat och mot de grundvärderingar vi vill stå för över partigränserna, att en person som dömts för den grövsta rashets som förekommit i Sverige, kanske i sitt slag i hela Västeuropa, under efterkrigstiden, kan återuppta sin verksamhet nästan samtidigt som den definitiva domen i hovrätten faller och att han dessutom kan utnyttja sin fängelsetid till att göra nya program med samma innehåll som de fällda. EG-kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att skärpa sina nationella lagar mot rashets -- mot bakgrund av den rasistiska propaganda som bedrivs intensivt i vissa länder på kontinenten. I Tyskland är det sedan tidigare rent av förbjudet att förneka att förintelsen ägt rum. I Frankrike har nationalförsamlingen nyligen infört en liknande bestämmelse. Vi föreslår i fyrpartimotionen inte något sådant. Däremot vill vi se till att den lagstiftning vi redan har fungerar. Vi vet nu av bitter erfarenhet att en tillräckligt driven och nitisk person kan sätta lagen ur spel genom att den tid som det är möjligt att stänga av en sändare är så pass kort som ett år. Jag skulle givetvis bli glad om debatten här och de nya fakta jag pekat på redan i dag kunde leda till att utskottets majoritet anslöt sig till fyrpartimotionen och därmed till reservationsyrkandet. Men om utskottets representanter drar sig för detta, vill jag ändå kunna gå härifrån förvissad om att man delar fyrpartimotionens grundinställning, nämligen att regeringen mycket snabbt måste se till att närradions regler anpassas till den nya verkligheten med en kraftigt intensifierad rasistisk -- och i detta fall öppet nynazistisk -- propaganda. Jag yrkar bifall till reservation 16.

Fru talman! 306 tidskrifter har ansökt om stöd för budgetåret 1990/91 från anslaget Stöd till kulturtidskrifter. Bidrag har beviljats enbart till 216 tidskrifter med belopp som har varierat mellan 5 000 och 240 000 kr. Antalet ansökningar tyder på att behovet är mycket stort och vida överstiger det av regeringen föreslagna anslaget. Regeringen är medveten om att det finns ett stort antal kultur och idétidskrifter i Sverige som har mycket svårt att klara sig ekonomiskt. De har inga resurser eller ekonomiska möjligheter att själva svara för effektiva marknadsföringsinsatser, utbildning eller investeringar i ny teknik. Dessa tidskrifter spelar en mycket viktig roll i kultur-, idéoch samhällsdebatten och är nödvändiga beståndsdelar av den mångfald som är en förutsättning för en fördjupad demokrati. Vänsterpartiet anser att snålheten mot kulturtidskrifterna rimmar mycket illa med de uttalade ambitionerna om att eftersträva en kulturell och idémässig mångfald. Vänsterpartiet föreslår i år en ökning av anslaget med 5 milj.kr., och det yrkandet återfinns i reservation nr 2 i det betänkande som vi nu behandlar. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att först kommentera Göran Åstrands stora entusiasm för det europeiska kulturarvet. Min första anmärkning är att det kulturarvet inte är entydigt. Det finns ingen enhetlig europeisk kultur, utan man bör snarare tala om regionernas kulturarv, och där finns både huvudströmningar och motkulturer. Jag tycker också att Göran Åstrand försummar att ta fram vår egen kultur -- även vår moderna kultur. Det visar sig t.ex. att svenska författare går mycket bra i både Tyskland och Frankrike. Att de inte gör det i större utsträckning annorstädes beror väl på att vi utgör ett litet språkområde. Jag tycker inte att vi skall nedvärdera vårt eget kulturarv. Det är intressant att Göran Åstrand tar upp kvalitetsaspekten. Det passar ju bra för det som Alexander Chrisopoulos precis har talat om, nämligen kulturtidskrifterna. Jag skall inte utbreda mig mer om det. Från miljöpartiet har vi tidigare haft motioner till förmån för högre anslag till kultur och idétidskrifter, som har stora svårigheter att hävda sig i kampen om läsarna. De har svårt att klara sig ekonomiskt, och de har svårt att nå ut med sina marknadsföringsåtgärder. Dessa svårigheter kan också vara mycket olika lokalt. Dessa tidskrifter spelar en allt större roll i debatten i det moderna samhället, och det borde satsas på ett lyft för dessa tidskrifter. Också från miljöpartiet är vi beredda att tillskjuta 5 milj.kr. mer än regeringen. Låt det bli en tröskelhöjning. I avsaknad av egen motion vill jag yrka bifall till den med vänsterpartiet gemensamma reservationen, reservation nr 2. Betänkandet innehåller också ett avsnitt om bl.a. närradion. Remisstiden för närradioutredningen har nyligen gått ut. Vi kan nog vänta en proposition i ämnet ganska snart, och därför har vi inte avgett någon motion. Med den utveckling som har skett tycks det bli allt svårare att hävda sig för dem som närradion ursprungligen var avsedd för. Stora sändare, t.ex. från SAF och LO, tycks ta över. De har tydligen uppfattat närradion som en möjlighet att bedriva en omfattande propagandaoffensiv eller för att skapa ett medienät, med blockeringar och med så mycket sändningstid som möjligt, för att stå i startgroparna, färdiga att ta över med reklamfinansiering när riksdagen eventuellt ger klarsignal för det. Jag tycker att vi har anledning att avvakta propositionen. Närradioverksamheten tycks emellertid uppenbarligen vara i behov av en upprensning i den djungel som sändande närradiokanaler utgör i dag. Vi har hört exempel på detta i Håkan Holmbergs inlägg. Jag vill solidarisera mig med hans synpunkter och instämma i den avsky som han känner för den namngivna personens -- rashetsarens -- möjligheter att agera så fritt som han får göra.

Fru talman! Det var en nyhet för mig att LO håller på att dominera bland de stora sändarna i närradion -- det kanske Kaj Nilsson kan utveckla närmare. Att SAF gör det är riktigt, men att LO etablerar sig på det sättet skulle jag gärna vilja veta mer om. Jag vill börja med att kommentera Göran Åstrands inledning på temat kvalitet och mångfald. Hans ställningstagande mynnade ut i att man inte skulle ge något statligt anslag till Litteraturfrämjandet för dess utgivning av vuxenböcker. Att staten har valt att ge ett aktivt stöd till Litteraturfrämjandet är ett uttryck för den dubbla ambitionen att verka för kvalitet och mångfald, och därför bör moderaterna kunna ställa upp på det, om de menar allvar med sitt tal om just kvalitet och mångfald. Det handlar om kvalitet i det avseendet att framstående svenska författare kommer ut till svenska folket. Det handlar om mångfald i dubbelt avseende: det är ett stort antal författare, och man når ut i de breda folklagren, t.ex. med arbetsplatsbibliotek, som jag antar att Göran Åstrand har studerat liksom jag. Om man tycker att litteratur och detta att stimulera människor att ta del av ett litterärt utbud är en viktig del av en aktiv statlig kulturpolitik, då är stödet till Litteraturfrämjandet väl använda pengar. Det finns alltså ett samband mellan lässtimulerande åtgärder och bokdistribution. När moderaterna explicit uttalar att kvalitet och mångfald är kulturpolitiska mål, menar jag att det är litet genant att gå emot det som medverkar till både kvalitet och mångfald.

Teknik är ett exempel här. Jag är väl medveten om att det finns svårigheter och att man har höga kostnader. Det är viktigt att samhället ställer upp och stimulerar och stödjer verksamheten. Utöver de tidigare fem miljonerna har vi nu gett ytterligare en miljon. Det visar att vi från majoritetens sida intar en positiv inställning. De flesta som har varit uppe har kommenterat närradion. Eftersom jag började med att polemisera med Kaj Nilsson vill jag i det här avseendet börja med att instämma i det han sade. Det är riktigt att remisstiden helt nyligen har gått ut. Jag vill minnas att tiden för remisser gick ut den sista februari. Enligt den information som jag har fått jobbar man nu på departementet för fullt med att göra en remissammanställning. Det kan möjligen förtjäna att noteras att det just beträffande § 13 i närradiolagen, som är aktuell i det här sammanhanget, finns något spridda uppfattningar bland remissinstanserna. Därför tycker jag det är viktigt och riktigt -- nu vänder jag mig speciellt till Håkan Holmberg -- att utskottet gör en markering som, såvitt jag kan förstå, ligger helt i linje med Håkan Holmbergs uppfattning. Om han inte är ute i något annat syfte borde han som motionär därmed rimligen vara nöjd. Det nuvarande systemet fungerar inte perfekt. Det är bakgrunden till att man nu diskuterar en lagändring. Å andra sidan kan man säga att systemet inte helt är ur funktion, för den person som har nämnts är faktiskt dömd till fängelse. Nu handlar det om att försöka komma fram till ett bättre interimistiskt förfarande, längre maximal återkallelsetid osv. Jag tror att man redan med nuvarande lagstiftning bör kunna säga att det vore värdefullt om behandlingen av yttrandefrihetsmål kunde påskyndas. Jag tycker att man som politiker kan tillåta sig att uttala den uppfattningen från denna talarstol. En sådan snabbare behandling skulle motverka en del av de nu negativa effekterna. Stina Gustavsson frågade mig när det kommer att hända något med anledning av utredningen. En här i kammaren närvarande departementschef har sagt till mig att regeringen räknar med att kunna lägga fram en proposition till hösten. Med beaktande av remissinstansernas synpunkter och den bearbetning som rimligen måste ske är det, menar jag, en acceptabel tidpunkt i dessa avseenden. Med detta, fru talman, nöjer jag mig med att yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 15.

Fru talman! Jag kunde i förväg räkna ut att det sätt på vilket jag tidigare resonerade skulle medföra replik från Åke Gustavsson. Det finns kanske ändå anledning att ha respekt för att man kan lägga det ena eller det andra i vågskålen. Vi har valt att i vågskålen lägga begreppet klassisk litteratur.
Fru talman! Jag kunde i förväg räkna ut att det sätt på vilket jag tidigare resonerade skulle medföra replik från Åke Gustavsson. Det finns kanske ändå anledning att ha respekt för att man kan lägga det ena eller det andra i vågskålen. Vi har valt att i vågskålen lägga begreppet klassisk litteratur. Vi hade också velat lägga i vågskålen att det är viktigt för bokhandeln -- det handlar om distributionsstöd -- att hålla ett lager av representativ klassisk litteratur. Vi hade dessutom velat lägga i vågskålen -- när vi nu har dessa plusvärden -- att man skall minska vuxendelen av verksamheten En bok för alla, om det nu skall minskas någonstans.
Vi hade också velat lägga i vågskålen att det är viktigt att bokhandeln -- det handlar om distributionsstöd -- att hålla ett lager av representativ klassisk litteratur. Vi hade också velat lägga i vågskålen -- när vi nu har dess plusvärden -- att man skall minska vuxendelen av verksamheten En bok för alla, om det nu skall minskas någonstans.
Det är fullt respektabelt att tycka att vi gör en felaktig bedömning, men vi anser att vi gör en ur kulturpolitisk synpunkt riktig bedömning. Låt mig ytterligare framföra en synpunkt på det Åke Gustavsson sade. När vi behandlade närradiofrågan i utskottet framhöll vi att det fanns en mycket hård och bestämd skrivning, därför att den bl.a. utgör ett citat av det närradioutredningen säger.
Det är fullt respektabelt att tycka att vi gör en felaktig bedömning, men vi anser att vi gör en ur kulturpolitisk synpunkt riktig bedömning. Låt mig ytterligare framföra en synpunkt på det Åke Gustavsson sade. När vi behandlade närradiofrågan i utskottet framhöll vi att det fanns en mycket hård och bestämd skrivning, därför att den bl.a. utgör ett citat av det närradioutredningen säger. Det finns ingen skillnad i synsätt mellan texten i reservationen och utskottets text. Det säger jag med stort eftertryck. Därför är det så viktigt det Åke Gustavsson sade, anspelande på en i salen närvarande departementschef, att det verkligen händer något i den här frågan. Jag vill med stor kraft säga att det måste hända något i den.
Det finns ingen skillnad i synsätt mellan texten i reservationen och utskottets text. Det säger jag med stort eftertryck. Därför är det så viktigt det Åke Gustavsson sade, anspelande på en i salen närvarande departementschef, att det verkligen händer något i den här frågan. Jag vill med stor kraft säga att det måste hända något i den. Alla vi som har upplevt vad som har sagts från den nämnda närradiostationen tar avstånd från det och säger att man inte får använda närradioinstrumentet på det sättet.
Alla vi som har upplevt vad som har sagts från den nämnda närradiostationen tar avstånd från det och säger att man inte får använda närradioinstrumentet på det sättet.
Fru talman! Mångfald är ett honnörsord som nästan alla politiker ställer sig bakom. Det intressanta är bara att se hur man vill garantera mångfalden. Åke Gustavsson understryker betydelsen av de olika kulturtidskrifter som finns i dag.
Fru talman! Mångfald är ett honnörsord som nästan alla politiker ställer sig bakom. Det intressanta är bara att se hur man vill garantera mångfalden. Åke Gustavsson understryker betydelsen av de olika kulturtidskrifter som finns i dag. Han påpekar att ökningen med en knapp miljon i prisomläggningspengar, som föreslås i budgetpropositionen, har att göra med att man tillmäter dessa tidskrifter stor betydelse. Faktum kvarstår dock att vi i dag har ansökningar från 306 tidskrifter, som i dag är i ekonomiska svårigheter och vill ha stöd för att kunna leva vidare.
Han påpekar att ökningen med en knapp miljon i prisomläggningspengar som föreslås i budgetpropositionen har att göra med att man tillmäter dessa tidskrifter stor betydelse. Faktum kvarstår dock att vi i dag har ansökningar från 306 tidskrifter, som i dag är i ekonomiska svårigheter och vill ha stöd för att kunna leva vidare.
Anslag kan dock inte beviljas till mer än drygt 200 tidskrifter. Det står klart att de pengar som i dag anslås inte räcker till för att garantera den mångfald som alla åberopar.
Anslag kan dock inte beviljas till mer än drygt 200 tidskrifter. Det står klart att de pengar som i dag anslås inte räcker till för att garantera den mångfald som alla åberopar. Man bör särskilt ta hänsyn till att vi faktiskt lever i en tid då kulturdebatten liksom åsiktsbildningen domineras av kommersiella krafter, som genom sina resurser sprider ett oftast ensidigt budskap. Därför är det viktigare än någonsin att skapa förutsättningar för att garantera den mångfald som vi alla är överens om.
Man bör särskilt ta hänsyn till att vi faktiskt lever i en tid då kulturdebatten liksom åsiktsbildningen domineras av kommersiella krafter, som genom sina resurser sprider ett oftast ensidigt budskap. Därför är det viktigare än någonsin att skapa förutsättningar för att garantera den mångfald som vi alla är överens om.
Frågan kvarstår: Är Åke Gustavsson beredd att bidra till en ökning av anslaget till kulturtidskrifter med de blygsamma 5 milj.kr. som vi föreslår? Är mångfalden värd dessa
Frågan kvarstår: Är Åke Gustavsson beredd att bidra till en ökning av anslaget till kulturtidskrifter med de blygsamma 5 milj.kr. som vi föreslår? Är mångfalden värd dessa

Fru talman! Den motion som var utgångspunkten för mitt tidigare inlägg är en fyrpartimotion. Redan detta torde klart ange att det inte finns några syften bakom den annat än det syfte som står i motionen, nämligen att så fort som möjligt få till stånd en ändring av den dess värre otillräckliga lagstiftningen. Det finns en speciell aspekt på detta.
Fru talman! Den motion som var utgångspunkten för mitt tidigare inlägg är en fyrpartimotion. Redan detta torde klart ange att det inte finns några syften bakom den annat än det syfte som står i motionen, nämligen att så fort som möjligt få till stånd en ändring av den dess värre otillräckliga lagstiftningen. Det finns en speciell aspekt på detta.
Det hör till bakgrunden att de sändningar som jag här har nämnt ibland har innehållit direkt hotfulla formuleringar riktade mot enskilda personer eller mot judar som grupp i Sverige, vilka lyssnarna uppmanas att ta itu med på lämpligt sätt.
Det hör till bakgrunden att de sändningar som jag här har nämnt ibland har innehållit direkt hotfulla formuleringar riktade mot enskilda personer eller mot judar som grupp i Sverige, vilka lyssnarna uppmanas att ta itu med på lämpligt sätt. Det är orimligt att de som känner sig hotade av den här verksamheten -- och de är inte få -- skall behöva befinna sig i en situation där de år efter år måste anmäla dessa sändningar utan att påföljden någonsin blir effektiv. Detta är allvarligt. Jag kan dessutom tillägga att den här verksamheten, som har bedrivits i Sverige några år, har lett till internationell uppmärksamhet. Det har skrivits om dessa sändningar i internationell press.
Det är orimligt att de som känner sig hotade av den här verksamheten -- och de är inte få -- skall behöva befinna sig i en situation där de år efter år måste anmäla dessa sändningar utan att påföljden någonsin blir effektiv. Detta är allvarligt. Jag kan dessutom tillägga att den här verksamheten, som har bedrivits i Sverige några år, har lett till internationell uppmärksamhet. Det har skrivits om dessa sändningar i internationell press. Sverige har skämt ut sig litet grand genom att det här har kunnat pågå under lång tid. Nu har företrädare för fyra partier i sak instämt i motionens syfte. Regeringen kan alltså räkna med en solid majoritet i riksdagen så fort det läggs fram ett förslag. Jag hoppas verkligen att det skall hända något före hösten. Det börjar nämligen bli påfrestande att se hur den här verksamheten kan bedrivas på detta sätt.
Sverige har skämt ut sig litet grand genom att det här har kunnat pågå under lång tid. Nu har företrädare för fyra partier i sak instämt i motionens syfte. Regeringen kan alltså räkna med en solid majoritet i riksdagen så fort det läggs fram ett förslag. Jag hoppas verkligen att det skall hända något före hösten. Det börjar nämligen bli påfrestande att se den här verksamheten bedrivas på detta sätt.
Att stoppa denna verksamhet vore den mest angelägna insats för demokratin som just nu kan göras i Sverige.
Att stoppa denna verksamhet är den mest angelägna insats för demokratin som just nu kan göras i Sverige.

Fru talman! Jag skall försöka utveckla den nyhet som Åke Gustavsson efterlyste beträffande talet om att LO skulle dominera närradion. Jag uttryckte mig nog inte riktigt så. LO-radion, som heter Fotfolket, vill verkligen skapa ett nytt etermedienät, ett slags motsvarighet till A-pressen.
Fru talman! Jag skall försöka utveckla den nyhet som Åke Gustavsson efterlyste apropå talet om att LO skulle dominera närradion. Jag uttryckte mig nog inte riktigt så. LO-radion, som heter Fotfolket, vill verkligen skapa ett nytt etermedienät, ett slags motsvarighet till A-pressen. Det betyder att man lägger beslag på 18 timmar per dag och 80 timmar per vecka i sändningstid. Det gör i sin tur att det blir svårt för mindre närradioorganisationer att komma till tals. Det finns ett fall som gäller radio Skap. Den representerar alla i Sverige som sysslar med skapande av svensk populärmusik, jazz, schlagermusik, visor och teatermusik.
Det betyder att man lägger beslag på 18 timmar per dag och 80 timmar per vecka i sändningstid. Det gör i sin tur att det blir svårt för mindre närradioorganisationer att komma till tals. Det finns ett fall som gäller radio Skap. Den representerar alla i Sverige som sysslar med skapande av svensk populärmusik, jazz, schlagermusik, visor och teatermusik.
Man har klagat hos närradionämnden därför att man inte anser sig ha fått tillräcklig sändningstid. Fotfolket hävdade att Skap och svensk populärmusik hade mindre behov av närradio samt att Fotfolket behövde alla timmar för ''viktig information till ombudsmän och arbetsplatser''.
Man har klagat hos närradionämnden därför att man inte anser sig ha fått tillräcklig sändningstid. Fotfolket hävdade att Skap och svensk populärmusik hade mindre behov av närradio samt att Fotfolket behövde alla timmar för ''viktig information till ombudsmän och arbetsplatser''.
Enligt en tidningsuppgift skulle radio Fotfolket nästan uteslutande och non-stop sända internationell popmusik, enklare omröstningar och tävlingar. Det är den typen av utbredning till förfång för mindre närradioföretag som jag har syftat på.
Enligt en tidningsuppgift skulle radio Fotfolket nästan uteslutande och non-stop sända internationell popmusik, enklare omröstningar och tävlingar. Det är den typen av utbredning till förfång för mindre närradioföretag som jag har syftat på.

Fru talman! Jag tror inte att enbart LO står bakom radio Fotfolket, som Kaj Nilsson talade om. Dessutom är villkoren för närradiosändningar mycket olika på skilda platser. Själv har jag erfarenheter från Jönköpings län. Den verklighet som Kaj Nilsson beskriver återspeglas inte i huvuddelen av landets närradioområden. Självklart är det orimligt att bedriva en närradioverksamhet, oavsett vilken, och säger att den viktigaste uppgiften är att ge information till ombudsmännen. Jag har svårt att tänka mig att man utåt har formulerat sitt ställningstagande så. Däremot kan jag hålla med Kaj Nilsson om det han sade i sitt första inlägg, att en stor sändare av program som SAF ger mycket information. Men det Kaj Nilsson säger om LO och radio Fotfolket tycker jag, om han ursäktar mig, är något malplacerat. Jag skall inte polemisera mot Håkan Holmberg utan konstaterar bara följande med anledning av hans påstående att syftet var att så småningom få till stånd en ändring av lagen: Det syftet når man genom att ansluta sig till utskottets klara skrivning. Syftet är alltså uppnått, och det var därför jag sade att det var onödigt att reservera sig. Håkan Holmberg kan som motionär med gott mod rösta på utskottsmajoritetens förslag. Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att det inte är fråga om vitt eller svart när det handlar om att ge anslag. Det finns alltid nyanser att ta hänsyn till. Jag är inte säker på att det är rimligt att alla 306 tidskrifter som har ansökt om pengar skall ha det. Det kan faktiskt finnas något fall då det inte är rimligt att man är med om att finansiera verksamheten med samhällsmedel. Men självfallet vill jag gärna medverka till att dessa tidskrifter får chansen att leva, utvecklas och verka. Genom detta beslut medverkar jag också till att de får ett stöd. Även om man inte skall förhäva sig, tror jag mig kunna påstå att Sverige är unikt när det gäller omfattningen av stöd till kulturtidskrifter. Låt mig slutligen säga att jag inte riktigt hänger med i Görans Åstrands vågskålsresonemang. Det utgår faktiskt, vilket framgick av mitt första anförande, ett stöd för lagerhållning av klassisk litteratur till bokhandeln. Det är viktigt ur kulturpolitisk synpunkt att vi satsar på kanske något udda musik, på kulturtidskrifter och på att nå ut med litteratur av god kvalitet till många människor. Det tycker jag är det avgörande. Att sedan kalla det för vågskål eller använda ett annat bildspråk kan kanske diskuteras. Målet är att nå ut med detta utbud. Jag tror att Sverige som jag sade, är unikt i det avseendet.
Fru talman! Jag vill i rättvisans namn säga att liknande fall har inträffat, där SAFs stationer inte har velat ge tid till en mindre lokal förening. Dessa fall har också behandlats av närradionämnden.
Fru talman! I Åke Gustavssons replik till mig fanns det tre om -- om man gör så, om man gör så och om man gör så. Det var med andra ord ett antal frågetecken. Vår reservation, nr 9, handlar om en översyn av litteraturstödets utformning och inriktning. Det går alldeles utmärkt att instämma i den reservationen. Så uttryckte sig också Åke Gustavsson tidigare till en annan talare. Då får vi den översyn som uppenbarligen både Åke Gustavsson och jag vill ha.
Fru talman! Det är, Åke Gustavsson, helt enkelt så, att jag och åtskilliga andra anser att det vore fullt möjligt att på en punkt bryta ur ett av de förslag som finns i utredningen Lokalt ledd närradio, nämligen den s.k. 5-årsregeln. Det är en väldigt enkel åtgärd. Det skulle man i princip kunna fatta beslut om redan nu, och det är därför vi i motionen har begärt det. Vi har däremot i motionen avstått från att yrka på någon allmän snabbehandling av alltsammans. Men just på denna punkt vore det fullt möjligt att göra det. Om detta yrkande faller vid omröstningen tänker jag emellertid inte ta det till intäkt för att påstå att utskottsmajoriteten hade en annan uppfattning i sak. Så är det inte. Jag kommer tvärtom att berömma utskottsmajoriteten närhelst jag blir tillfrågad om detta och säga att de stora partierna i riksdagen -- och jag hoppas kunna säga alla partier -- är överens om att en ändring här måste ske mycket snabbt.
Fru talman! Jag hoppas att Håkan Holmberg fortsätter att berömma utskottsmajoritetens skrivning på denna punkt. Skälet till att man inte nu skall bryta ut förslaget är att remissinstanserna faktiskt kan ha synpunkter som i detta avseende kan vara värda att betrakta. Rent allmänt är det dessutom så, att om man skall ändra på lagstiftningen, så är det naturligt att ta allt i ett sammanhang. Slutligen vill jag påpeka att det inte tar så förtvivlat lång tid förrän vi får en ny lagstiftningen på det här området. Jag skall inte heller bråka så mycket mer med Göran Åstrand. Jag byter gärna ut prepositionen ''om'' mot prepositionen ''när'', så kanske det hela löser sig.

Fru talman! Även jag tar till orda i min egenskap av en av dem som skrivit under flerpartimotionen Kr349. Jag skall emellertid göra mitt inlägg mycket kort genom att bara instämma i vad Håkan Holmberg har sagt. Att närradion skulle användas för rasistisk och antisemitisk propaganda var det ingen som förutsåg eller -- tror jag -- ens kunde föreställa sig. Nu vet vi alla att vi var för godtrogna i det avseendet. I Radio Islams sändningar förekommer öppen antisemitism och nynazism av ett slag som jag aldrig trodde att man skulle få höra i Sverige. Dessa sändningar är ett eko från en tid av fasa, som inte får komma igen. Det måste finnas möjligheter att snabbt och effektivt ingripa mot program som innehåller rasism. Utskottet delar den uppfattningen, vilket egentligen är självklart. Liksom Håkan Holmberg kommer även jag att ge utskottet beröm för det. Men jag anser samtidigt att det hade varit bra om utskottet klarare hade markerat sitt stöd för närradioutredningens förslag till en skärpning av 13 § och föreslagit riksdagen att besluta i enlighet med vår motion. Det hade snabbare gjort lagen effektivare, och det hade därmed också gjort demokratin starkare. Fru talman! Även jag vill yrka bifall till reservation

Fru talman! Att söka i gamla kulturutskottsbetänkanden efter turism kan vara ganska besvärligt. Man märker att turistfrågorna har aktualiserats i mycket högre grad under de senare åren, och det kanske inte är att undra på. På 70-talet behandlades knappast turismen i riksdagen. Vad som har hänt är naturligtvis att resandet i hela världen har ökat. Svenskarna reser mycket utomlands; Sverige lär vara det land i vilket man per innevånare reser mest utomlands på semestern. Utlänningar reser tyvärr betydligt mindre till Sverige, vilket har medfört att vårt turistnetto har blivit alltmer negativt. Om utvecklingen fortsätter kommer det att närma sig 20 miljarder kronor per år. Det är synd om Sveriges turistråd. Det är synd om rådet som helhet och om dess anställda, som säkert alla gör sitt bästa. Hela tiden är de utsatta för många olika och divergerande krav, som måste skapa osäkerhet och vilsenhet om vad de egentligen skall arbeta med. De flesta länder har någon motsvarighet till turistrådet, organisationer -- ofta fristående från staten -- som skall främja det egna landet som turistland och som skall bidra till att landet i den internationella konkurrensen ställer sig attraktivt och förmår dra till sig resande från andra länder. Därmed bidrar man till inkomst av främmande valuta och även ökad sysselsättning vad gäller hotell och restaurangnäringen. De synpunkterna var också viktiga när Sveriges turistråd bildades. Det ökande turistresandet till andra länder krävde motåtgärder för att inte det ekonomiska utfallet av svensk turism skulle bli alltför negativt samtidigt som den svenska turistnäringen skulle erbjudas goda arbetsmöjligheter. Så började man emellertid se på turismen ur social synpunkt. Alla reste inte bort på sin semester, och vissa delar av vårt land, som i och för sig utgör fina turistmål, kände sig eftersatta ur turistsynpunkt. Turistpolitiken blev alltmer en fråga om social verksamhet och regionalpolitiska bedömningar, och rekreationspolitiken blev ett område som berördes i många olika propositioner och motioner. Nu började det trassla till sig för turistrådet. Jag delar uppfattningen att det är angeläget att ingen grupp i landet hindras att resa och njuta av semestern. Jag är medveten om de stora och mycket viktiga satsningar som har gjorts för att underlätta handikappades resor, och på det området kan säkert göras ännu mer. Men jag delar inte uppfattningen att det skall vara Sveriges turistråds uppgift att få t.ex. LO kollektivet, som har nämnts i debatten, att resa i större omfattning. Dess medlemmar torde i mycket hög grad svara för resandet till kända turistorter utanför Sverige, och de som inte reser skulle säkert inte gynnas av att turistrådet gör satsningar för att få dem att resa i Sverige. Däremot är det en social och facklig uppgift att öka jämställdheten vad gäller turistresor, på samma sätt som den statliga regionalpolitiken naturligtvis måste ta med investeringar på turistområdet i sin verksamhet och i sina planer. Inte heller skall Sveriges turistråd lägga sociala aspekter på olika typer av markanvändning. Riksrevisionsverket har ju granskat verksamheten vid turistrådet, och man pekade då på de olika mål som har satts upp för verksamheten i fråga. Man ifrågasatte om turistrådet verkligen skulle ägna sig åt sociala frågor och regionalpolitik. Enligt RRV bör turistrådets huvuduppgift vara att med producenternas intresse som utgångspunkt och utifrån ett nationellt perspektiv, som sektorsorgan främja en ökning av turismen i Sverige. Riksdagens revisorer har därefter granskat måluppfyllelsen, med hänsyn tagen till de mål som riksdagen har fattat beslut om. Man har alltså undersökt huruvida och på vilket sätt turistrådet uppfyller dessa mål. Riksdagens revisorer var inte särskilt nöjda med måluppfyllelsen, och kritiken utmynnade i att det tillsattes en särskild utredningsman, som skall föreslå en mer klart avgränsad verksamhet för rådet. Utredningen skall vara färdig i början av sommaren. Situationen för turistrådet är alltså inte lätt. Samtidigt som man vet att verksamheten på något sätt kommer att förändras, står man inför en ny turistsäsong. Rapporter för den kommande påskferien visar att bokningarna till utlandet är fulla och överfulla medan de svenska turistmålen har en alltför liten beläggning. Till stor del beror detta naturligtvis på de kostnadsökningar som införandet av höjd moms på turisttjänster har medfört. Man kan inte begära att ett organ som turistrådet skall fungera med de diffusa mål som en riksdagsmajoritet har satt upp. Även organisationen av turistrådet kan med all rätt ifrågasättas. Marknadsföring och samverkansfrågor är viktiga. Vi moderater har i reservation nr 4 yrkat på att riksdagen redan nu skall ge klarare linjer för turistrådets verksamhet. Genom ett bifall till vår reservation skulle det kunna bli fallet, och förhoppningar finns om att verksamheten kan utformas på ett riktigt sätt. I dag går 123 miljoner till turistrådet. Att splittra dessa pengar på olika uppgifter ger en dålig utdelning av medlen. I längden vore det säkert mera effektivt att låta turistnäringen ha sitt eget organ som aktivt arbetar med att marknadsföra sin verksamhet och bidrar till att minska underskottet i turistbalansen. Riksdagen skulle då kunna ägna sig åt rekreationspolitiken. Många kan kanske hålla med om vad som stod i Svenska Dagbladet häromdagen. Om man inte kan enas om huruvida turistrådet skall främja eller motarbeta turismen i vårt land, kan man lika väl lägga ner det. Fru talman! Ett sådant yrkande har jag inte, men väl ett yrkande om bifall till reservation nr 4 i kulturutskottets betänkande.

Fru talman! Turismen är en av de största näringarna i världen, och den förväntas öka. Det är därför viktigt att Sverige kan fånga upp dessa trender. Sverige har enastående förutsättningar att bli ett attraktivt turistland. Vi svenskar uppskattar självfallet Sverige och landets natur. Men hur fantastiskt den egentligen är förstår man först när man har besökt länder där miljön är förstörd eller starkt hotad. Förra sommaren hade vi besök av goda vänner från det tidigare DDR. För dem räckte det med att sitta i en skogsbacke söder om Ydre och äta en medhavd matsäck. För dem var det nästintill paradiset. Det är därför mycket viktigt att vi ser till att vi kan marknadsföra Sverige på ett riktigt sätt. Det gäller i synnerhet när vi vet att om det blir demokrati och förstärkt ekonomi i östländerna, så är man därifrån mycket intresserad av att komma till Sverige. Människor i allmänhet söker sig också till resmål där man kan få tillgång till ren miljö och ren luft. Man vill ha specifika individuella lösningar på sin semester. Man vill ha kvalitet. Allt detta har vi i Det har varit fullkomligt självklart för svenskar att sätta sig i chartrade flygplan eller bussar och åka utomlands. Det borde framöver kunna bli lika självklart med chartertrafik till Sverige. Ekonomin i de sydeuropeiska länderna har blivit bättre, och man reser mera. Det vore konstigt om vi inte skulle kunna fånga upp de trenderna. Svensken själv använder alldeles för mycket pengar till att resa utomlands. Därför har vårt turistvalutaunderskott ökat genom åren. Det rör sig nu om 19 miljarder. För att minska detta underskott måste vi se till att vi får fler utländska turister och att fler svenskar turistar i Sverige. Det finns alla möjligheter att vända de negativa trenderna. Som fru ordförande sade, har man inte diskuterat turismen särskilt mycket tidigare. Vi kan själva se hur splittrade turismfrågorna är i riksdagen. En turismmotion hamnar i många olika utskott. Det kan gälla utbildningsutskottet, arbetsmarknadsutskottet, skatteutskottet, näringsutskottet m.fl. Därför är det mycket viktigt att vi får en ordentlig diskussion i landet om turismen. Det behövs för att man skall kunna samordna alla insatser på ett bra sätt. Turist och rekreationssektorn är mycket stor. 200 000 människor är anställda i den branschen. Det är lika många som sammantaget är anställda inom papperstillverkningen och den grafiska industrin. I vissa glesbygder är turismen t.o.m. huvudnäringen, och den har blivit en av våra basindustrier. Det är därför så viktigt att man tar ett samlat grepp omkring turismen. I dag skulle vi här i riksdagen ta ställning till förslag från riksdagens revisorer angående Sveriges turistråd som rör ett av de mål som riksdagen har satt upp, det sociala målet. För att undvika missförstånd har vi i reservation nr 1 poängterat att de mål som riksdagen har satt upp bör ligga fast. Däremot kan man diskutera vem som skall ha ansvaret för dem. I dag har turistrådet ansvaret för samtliga mål. Som fru ordförande sade tidigare, har det blivit en övermäktig uppgift. Riksrevisionsverket gjorde i sin undersökning helt klart att målen var alldeles för vida. Man hade förslag på att vissa av målen skulle lyftas ut från turistrådets ansvarsområde. Varken i motionen eller i betänkandet har vi föregripit utredaren genom att tala om exakt hur vi vill ha det. Jag kan dock säga att vi lutar mera åt det håll som riksrevisionsverket har föreslagit. Riksdagens revisorer ansåg ju tvärtom att turistrådet mera skulle arbeta med de sociala målen. Det finns dock andra sektorer och organ i Sverige som kan arbeta bättre med de sociala målen än vad turistrådet kan. Därför lutar jag mera emot det förslag som moderaterna har i sin reservation. Vi vill dock ha en bred diskussion kring turismen när utredaren är klar med sina förslag. Därför tycker vi i reservation nr 3 att det är viktigt att riksdagen får ta del av utredarens förslag, så att inte regeringen själv bestämmer hur det skall bli med turistrådets verksamhet. Jag yrkar således bifall till reservation nr 3 och kommer att begära votering på den reservationen. Det är självfallet viktigt att även de sociala målen uppfylls. Folkpartiet liberalerna har många förslag till hur de sociala målen skall kunna förverkligas för handikappade, det glömda Sverige, i andra motioner som kommer att behandlas i riksdagen och som jag hoppas att vi kommer att få stöd för. I övrigt innehåller den turistmotion som vi har lagt fram många andra frågor som kommer att behandlas i andra utskott. Jag tar därför inte upp dessa frågor i dag. Det rör sig dock om utbildning, inlandsbanans bevarande, att vi vill ha tillbaka laxen i Norrlandsälvarna och att det är viktigt att man utvecklar kultur och turism och tar vara på de lokala möjligheterna. Vi har i en reservation också begärt att regeringen skall intensifiera sina diskussioner med arbetsmarknadens parter för att sprida semestrar och sportlov. Det är mycket viktigt för beläggningen på våra anläggningar. Bäddarna är i genomsnitt bara upptagna till 30 %, och på vissa orter är beläggningen ännu lägre. Det vore därför värdefullt med en spridning av semestrar och sportlov. Sammanfattningsvis vill jag säga att det viktiga är att vi får en sammanhållen diskussion och att vi får ordning på landets ekonomi. Då kan vi ännu lättare fördela resurserna, så att de som har det svårt får bra rekreationsmöjligheter. Det behövs en genomtänkt utbildning och en framgångsrik marknadsföring. Vi har i det här läget inte föreslagit någon sänkning eller höjning av medlen till turistrådet, utan vi stöder tills vidare förslaget om ett oförändrat anslag.

Fru talman! Turismen är en växande näring, och den är av stor ekonomisk betydelse för vårt land. Jag kommer i mitt anförande att ägna mig åt några områden som berörs i centerreservationer. De mål som riksdagen år 1984 satte upp för turismen bör ligga fast. För säkerhets skull repeterar jag målen. Turismen skall: -- förbättra svensk bytesbalans, -- öka sysselsättningen, -- stödja regional utveckling, -- medverka till att förbättra möjligheterna för breda folkgrupper till turism och rekreation -- det s.k. sociala målet. För att målen skall kunna uppfyllas måste det finnas en allvarligt menad och genomtänkt strävan och strategi. Regeringens strategi kan inte ha varit riktigt genomtänkt. Hur skattereformen har slagit för turistföretag kan inte vara okänt. Jag vill exemplifiera med Jämtlands län. På bara ett år har turismen i Jämtlands län tappat en fjärdedel av sin marknad. Värst har hotellen i länet drabbats. På ett år har hotellens gästnätter minskat med 34 %. Detta är färska siffror, som har tagits fram av Jämtlands län är dyster, och risken är nu stor att många företag slås ut. Klart är att kostnaderna är för höga, och till detta bidrar turistmomsen starkt. Liknande förhållanden kan redovisas från andra håll i landet litet här och var. Turistmomsen är ett av de största hindren för möjligheten att utveckla turistnäringen. Ett annat hinder är de dåliga vägarna. Turister åker bara en gång till en turistanläggning, som i sig själv kan vara alldeles utmärkt, om vägen dit är sådan att den inte gör någon glad -- smal, krokig, slirig, tvättbrädeslik osv., en väg där turisterna skall skaka fram i bussar eller egna bilar. Alltså måste investeringar i ordentliga vägar vara med när man styr mot de turistmål som handlar om att öka sysselsättningen och att stödja regional utveckling. Förra veckan ramlade ytterligare en stor sten ned i vägen för turistnäringen. En majoritet i riksdagen röstade bort Inlandsbanan. Det har redan inneburit att flera reseföretag för säkerhets skull avbokat ett tiotal paketresor på Inlandsbanan, till förtvivlan för folk som arbetar med och för dessa resandegrupper. Det gäller t.ex. lanthandlare, stugbyägare och alla dem som förberett olika aktiviteter för resande på Inlandsbanan. I centern anser vi att det är nödvändigt att påminna regeringen om turismmålen. Det som föranleder oss att påminna om målen är bl.a. de avsteg från målvägarna som jag har gett exempel på. En samordning och ett samarbete mellan olika politikområden borde vara någonting självklart. Först härigenom kan det bli en helhet. Det är klart att vi blir misstänksamma och oroliga när beslut som går i rakt motsatt riktning mot de uppställda målen genomdrivs. Det är därför viktigt att påminna regeringen om de uppställda målen, innan urspårningen blir ännu värre. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Turismen har stor betydelse för landets näringsliv, och turismen är en näring som ökar. Inte minst med vetskap om den lågkonjunktur som vi är mitt inne i och med tanke på att det ena varslet efter det andra når oss, är det viktigt att satsa offensivt. Därför vill centern anslå 133 milj.kr. till turistrådet. Det är 10 milj.kr. mer än vad regeringen har i sin budget, som realt innebär en minskning av anslaget till turistrådet. Jag yrkar bifall till reservation 10. Fru talman! I reservation nr 14 tar vi i centern upp frågan om allemansrätten. Reservationen bygger på vår motion där vi föreslår att informationen om allemansrätten förstärks. Det är utan tvivel så att informationsinsatserna inte har varit tillräckliga. Många kan berätta om hur främlingar gått in i trädgårdar eller andra odlingar och tagit för sig. Man har slagit upp tält i klungor eller ställt upp husvagnar på tomter och andra inhägnade områden och ''bosatt sig'' där under avsevärd tid. Markägarna har inte kunnat få inkräktarna att förstå att den svenska allemansrätten inte betyder att man har oinskränkt rätt att vistas överallt. Man har hänvisat till att man får plocka bär och att man får vistas överallt i Sverige -- det säger allemansrätten. Nöjeskörning med skotrar utanför godkända leder och kanotturister som förstör för seriösa sådana är andra exempel på att informationen om allemansrätten inte är tillräcklig. Det borde vara turistrådets uppgift att strama upp informationen. Varje researrangör borde självfallet ha med tydliga anvisningar om vad man får och inte får göra inom ramen för den svenska allemansrätten. Fru talman! Jag yrkar bifall till centerreservationen nr 14. Jag ställer mig bakom alla reservationer som centern har undertecknat, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna nr 1, 10 och 14.
Fru talman! Jag vill till Stina Eliasson bara säga att om vi inte hade fått igenom skattereformen, som är ett måste för utvecklingen framöver, hade det kommit att se ännu värre ut. Vi måste få ned de höga kostnaderna. Det kan vi nu få genom skattereformen. För turistföretagen, som är arbetskraftsintensiva, är det nödvändigt med en kraftigt minskad löneoch prisökningstakt. Det kan vi också få med hjälp av skattereformen. Om det sedan blir som vi har tänkt oss och vi får fram de dynamiska krafter som vi räknat med, får vi möjlighet att sänka momsen generellt. Men det allra viktigaste är nu att se till att man rättar till den ekonomiska politiken. I och med att vi sänkt inkomstskatten för mycket stora grupper, har löntagarna fått mer pengar att röra sig med. De allra flesta barnfamiljerna kommer säkerligen att kunna semestra på ett bra sätt. Vi har även den utredning som SIND arbetar med. Den kommer snart med en delrapport, och vi får då se om det är några orter som har drabbats särskilt hårt. Det är ju inte meningen att den här näringen skall slås ut i glesbygden. Vi kan alltså vara hoppfulla. Skattereformen kommer att hjälpa oss att få fram de dynamiska krafter som gör att vi kan sänka momsen totalt.
Fru talman! Lola Björkquist måste tala mot bättre vetande. Vi har nu facit, bl.a. inom turistnäringen, som visar hur skattereformen har verkat. Turistjämtland har krympt med 26 %. Förra veckan hölls en s.k. turismriksdag i Göteborg, där man bl.a. genom professor Bengt Sahlberg, som är professor i turism, fick en hel del kunskap som motsäger det som Lola Björkquist här har sagt. Detsamma visas av vad som har skett när man i andra länder t.ex. har sänkt turistmomsen. I Irland och Frankrike höjde man först skatten, men upptäckte sedan att det inte var bra. Man tappade då stora delar av sin turism, och det var först när skatten sänktes som man lyckades ta igen förlusten. Också vi i centern tyckte att det behövdes en skattereform, men vi tyckte att finansieringen av den blev felaktig. Det var väl inte meningen att de lågavlönade skulle betala skattereformen. För övrigt handlar det nu om turism och rekreation. Vi kan kanske fortsätta skattedebatten när det gäller andra typer av ärenden. Jag ville i mitt anförande visa att turistmomsen slår ihjäl turistnäringen på många ställen i vårt land, inte minst i Jämtlands län.
Fru talman! Jag har varit i kontakt med personer som har sammanställt siffrorna för vintersäsongen, och de säger att dessa blev över förväntan. Det blev inte så illa som man hade trott från början. Än så länge får vi avvakta de utredningar som SIND gör. Jag har sagt att alla är medvetna om att man måste göra förändringar, om vissa orter kommer att drabbas.
Herr talman! Jag undrar vad de som i dag har det besvärligt och som lever på marginalen tycker -- vänta ni, det blir nog bättre bara SIND får sin utredning klar! De socialdemokratiska ledamöterna från Jämtlands län framhåller i en motion att majoritetspartierna på skatteområdet skyndsamt skall genomföra en utredning och ge kompensation, om det skulle visa sig att det inte slagit väl ut. I varje fall vill socialdemokraterna på Jämtlandsbänken att detta skall ske nu. Vi är alltså mycket ängsliga.

Herr talman! I det här betänkandet om stöd till turism och rekreation behandlas frågor som kommer att få stor betydelse för den framtida turismen i vårt land. Det handlar mycket om Sveriges turistråds fortsatta verksamhet, särskilt dess framtida befattning med det sociala målet för turist och rekreationspolitiken. Det handlar också om riksdagens revisorers granskning av hur turistrådet arbetar med de sociala frågorna för turism och rekreation, hur detta arbete redovisas för oss i riksdagen och vilka framtida krav som kan ställas på rådet. Miljöpartiet de grönas syn på turistrådets verksamhet i stort framgår väl tydligast av vårt motionskrav på en radikal minskning av rådets anslag. Målen för svensk turistpolitik lades fast långt innan miljöpartiet tog plats i kammaren. Då gällde det ganska mycket att använda turistpolitiken som ett redskap för att förbättra svensk bytesbalans men även att uppnå regionala och sysselsättningsmässiga effekter. Att rådet också skulle förbättra möjligheterna för breda folkgrupper till turism och rekreation på fritiden, det som kallas det sociala målet, har mer eller mindre kommit bort i den allmänna verksamheten. Riksdagens revisorer uttrycker det så här: ''att Turistrådets verksamhet inte varit särskilt inriktad på att bidra till de sociala målen för turism och rekreation''. Kanske har rådet haft för många uppgifter. Det tycker i varje fall riksrevisionsverket, inte att förväxla med riksdagens revisorer, som granskat rådet. Turistrådet har inte varit så lyckosamt i sin uppgift att förbättra sysselsättning och stödja regional utveckling. Miljöpartiet har sin motion instämt i detta. Dessa uppgifter bör ligga på andra händer eller organisationer i samhället. Eftersom regeringen inte har redovisat någon utvärdering av turistrådets arbete med de sociala frågorna för riksdagen, allt enligt revisorerna, har det därmed blivit svårt för riksdagen att ta ställning till frågorna rörande de sociala målen, t.ex. till om det är positivt eller negativt från social synpunkt med en ökad Sverigeturism. Ja, här skulle jag vilja tillägga: om det över huvud taget är positivt med viss turism från ekologisk synpunkt. Är det t.ex. positivt om växande skaror skall kunna ta sig in i känsliga naturområden per bil? Det finns också annat turistiskt markutnyttjande som kan vara tvivelaktigt. Jag skulle här vilja göra en liten utvikning. Miljöpartiet vill naturligtvis stödja utveckling av enklare turism med riktat stöd till kultur och naturturism, bl.a. på Gotland, något som det nyss har pläderats för i anslutning till en reservation. Detta har närmare utvecklats i vänsterpartireservation nr 12, som jag yrkar bifall till. Revisorerna anser även att turistrådets uppgifter är dåligt definierade, och vi i miljöpartiet har tagit fasta på den aspekten och vill att riksdagen fastställer ett nytt socialt mål för verksamheten. Trots detta har utskottsmajoriteten inte funnit anledning att ompröva målen för turist och rekreationspolitiken, inte heller att göra någon komplettering. Turistrådet måste ges mer precisa arbetsuppgifter, bl.a. beträffande de sociala aspekterna på turism och rekreation. Det har vi utvecklat i reservation 2, som jag skall be att få yrka bifall till. Den står också vänsterpartiet bakom. Jag yrkar också bifall till reservation 3, i vilken vi tillsammans med folkpartiet liberalerna och centerpartiet ger regeringen till känna att den snarast bör återkomma med förslag rörande turistrådets organisation och verksamhet. Med hänsyn till de ändringar i inriktningen av den statliga turistpolitiken som vi har föreslagit i vår motion anser vi att den av turistrådet bedrivna näringspolitiska verksamheten bör ersättas av verksamhet av mera generell natur och att anslaget till turistrådet kan minskas radikalt. Jag avstår dock från yrkande på den punkten. Slutligen vill jag säga att jag kommer att ställa mig bakom reservation 14, en centerpartireservation, som handlar om att information om allemansrätten skall få en vid spridning. Erfarenheterna visar tyvärr att kunskapen om allemansrätten inte är vad den borde vara hos utländska besökare.

Herr talman! Vi har nu hört en rad av reservanter som har tagit upp de centrala frågorna i betänkandet. Det är ju naturligt att de främst uppehållit sig vid vad som ligger dem varmast om hjärtat på turistområdet. Trots att redan så många företrädare för kulturutskottet har yttrat sig, tror jag att den som inte närmare har studerat ärendet har ganska svårt att få klart för sig på vad sätt partierna skiljer sig åt i fråga om synsättet på turismen och vilka insatser de olika partierna bedömer som mest angelägna. Detta är på intet sätt förvånande, eftersom bakgrundsmaterialet är ovanligt komplicerat. Herr talman! Mot denna bakgrund dristar jag mig till att ta upp kammarens dyrbara tid med en kort beskrivning av de mera väsentliga frågorna i ärendet och av den utredningsverksamhet, som utskottet haft att beakta vid sin bedömning. Låt mig poängtera att mitt syfte på intet sätt är att i första hand komma åt mina meningsmotståndare, utan det enda syftet är att söka klargöra problematiken. Målet för turistpolitiken är att dels genom marknadsföringsåtgärder och utveckling av turistnäringen åstadkomma förbättringar i svensk bytesbalans samt uppnå regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska effekter, dels förbättra möjligheterna för breda folkgrupper till turism och rekreation på fritiden. Det är det sistnämnda som kallas det sociala målet. Turisitrådet skall verka för att den statliga turistpolitikens mål uppfylls. Det är ju ingen hemlighet att utskottsmajoriteten i åratal kämpat för att ge detta mål dess rättmätiga plats i turistrådets verksamhet. Hittills, det får ju erkännas, har det misslyckats. Jag känner det personligen som vore det ''lusens gång på tjärad stång''. Jag tycker att industriminister Rune Molin har beskrivit det sociala målet på ett bra sätt och vill därför citera honom: ''Turismen intar något av en särställning som näringsgren. Den är förvisso en näring -- en viktig sådan och dessutom i tillväxt -- men turismen skall också svara upp mot de förväntningar och drömmar människan knyter till fritiden, den lediga tiden. Semestern skall ge möjlighet till en social rekreation som berikar, och det är en viktig uppgift för oss politiker, att så många som möjligt har möjlighet till en berikande fritid och semester.'' Det material vi på det ena eller andra sättet har att ta ställning till i ärendet är för det första en rapport av riksrevisionsverket, direktiven till en av regeringen tillsatt utredning om bl.a. turistrådet, ett förslag av riksdagens revisorer samt budgetpropositionen, och så ett antal motioner. Genast skall sägas att motsättningarna mellan de två huvudståndpunkterna som kommer till uttryck i ärendet kanske inte är så stora som de kan te sig vid en snabb genomläsning av betänkandet. Utskottsmajoriteten företräder den ena ståndpunkten och moderaterna den andra. Egentligen är vi överens om att det verkar svårt för ett organ -- turistrådet eller något annat -- att fullt ut samtidigt tillgodose både kravet på goda marknadsföringsinsatser, särskilt internationellt, samt det krav som ligger i det sociala målet. Som utskottet framhåller i betänkandet är den analys som gjorts av riksrevisionsverket om motsättningen mellan målen värd beaktande. Såväl utskottsmajoriteten som moderaterna har ju klart markerat, nu och tidigare, viljan till att Sverige skall hävda sig väl på den internationella turistmarknaden. Sverige har faktiskt goda förutsättningar för detta. Möjligen skiljer vi oss -- men där är jag osäker -- på det sättet att utskottsmajoriteten, liksom regeringen i direktiven till den särskilde utredaren, anser att näringen själv skall ta ett avsevärt större ansvar än för närvarande för marknadsföring och marknadsutveckling. Men vad som framför allt skiljer oss gäller synen på det sociala målet. Utskottsmajoriteten menar att det behövs ett organ -- för min del tänker jag mig ett förändrat turistråd, där delegationens kompetens tas till vara -- som aktivt verkar för att leva upp till det av riksdagen uppställda sociala målet. Moderaterna säger uttrycklingen i reservation 6 att ansvaret för att de breda folkgrupeprna får möjlighet till turism och rekreation på fritiden inte skall åvila turistrådet. Dessa frågor får i stället behandlas av de myndigheter och organisationer som har till uppgift att tillvarata de olika aktuella gruppernas intressen. I reservationen säger reservanterna också att det får ankomma på regeringen att åstadkomma den samordning mellan berörda sektorsmyndigheter som kan behövas. Jag skall villigt medge att den socialdemokratiska regeringen, som jag inledningsvis antydde, inte har lyckats särskilt bra med att få genomslag för det sociala målet i verkligheten. Tror då moderaterna på allvar, om den olyckan skulle tima att vi får en moderat regering, att exempelvis industriminister Tobisson skulle vara den rätte mannen att stå för samordningen av det sociala turist och rekreationsmålet? Jag tror snarare att risken är stor för att han skulle gå till riksdagen och kräva att det sociala målet avskaffas. Herr talman! Nej, jag tror inte att sådana samordningsuppgifter bör ligga hos regeringen, vare sig hos en socialdemokratisk sådan eller någon annan. Den uppgiften måste ligga på en myndighet. Även om vi således starkt vill understryka behovet av att en myndighet har samordningsansvaret för uppnåendet av det sociala målet, får detta inte undanskymma angelägenheten av att de myndigheter som har ett huvudansvar inom sin sektor verkligen tar detta ansvar och inte förlitar sig på att det finns ett sektorsorgan. Detta har starkt understrukits i motion Kr9, som har min partikamrat Johnny Ahlqvist som första namn. Det är glädjande att en utskottsmajoritet har velat ställa sig bakom de tankar som finns i denna motion. Jag vill också något nämna vad som tas upp i ett par andra reservationer. Egentligen är jag glad åt reservationerna 1 och 2. Utskottsmajoriteten har av formella skäl ansett sig böra avstyrka yrkandena, men i sak har vi i majoriteten inte så mycket att erinra mot synpunkterna i dessa reservationer. Vi är glada över att folkpartiet, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet stöder oss så till vida att vi alla är eniga om att den av riksdagen tidigare fastlagda turist och rekreationspolitiken ligger fast. Jag tror inte ens att moderata samlingspartiet har någon annan mening. I massmedia har det under de senaste dagarna bl.a. i Lunchekot den 25 mars och i Svenska Dagbladet den 26 mars, cirkulerat uppgifter som inte stämmer överens med innehållet i kulturutskottets betänkande utan som i realitetens är ett referat av innehållet i vissa förslag som lagts fram av riksdagens revisorer. Vad utskottet egentligen har sagt är att vi både skall marknadsföra Sverige som turistland och arbeta för ett förverkligande av det sociala målet. Utskottet har inte famfört någon kritik mot turistrådets insatser vad gäller marknadsföringen. Vad utskottet däremot vid upprepade tillfällen har kritiserat turistrådet för, är att det inte levt upp till riksdagens beslut angående de sociala målen. Detta är mycket anmärkningsvärt och innebär att det nu måste till en förändring. Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer som är fogade till betänkandet och yrkar bifall till betänkandet i sin helhet.

Herr talman! Maja Bäckström påstod att t.o.m. moderaterna skulle hålla med om att turistpolitiken och rekreationspolitiken ligger fast. De må ligga fast, men de skall inte ligga fast tillsammans. Det är det vi har sagt. Det går inte att bortse från att ett budgetunderskott på närmare 20 miljarder kronor, oavsett vilken regering vi har, betraktas som ytterligt olyckligt av finansen. Enligt den uppfattning som vi moderater har, är det turistrådets uppgift att se till att vi får så många utländska turister till vårt land att det blir en förbättring i detta avseende. Kulturutskottet har i olika sammanhang diskuterat frågan om kultur och turism. Både Maja Bäckström och jag vet värdet av Gotlands fornlämningar och Vadstena kloster. Men när det gäller att ge en berikande fritid, för att använda Maja Bäckströms ord, finns det över huvud taget inget turistmål i Sverige som är så mycket besökt som Sommarland och Ullared. Det kan inte vara turistrådets uppgift att se till att alla människor reser. När det gäller turismen har man också ett ansvar för att erbjuda sådana alternativ att vårt land blir attraktivt såväl för utlänningar som kan tillföra främmande valuta som för våra egna medborgare. Jag vet inte om industriministern Tobisson skulle avskaffa det sociala målet. När det gäller att erbjuda en eftertraktad turistupplevelse får man ändå förutsätta att det ligger ett mycket stort ansvar på kommunerna att marknadsföra de områden dit man vill att turister också från det egna landet skall komma. Det är mycket viktigt att vi börjar skilja på den ekonomiska verklighet som turistnäringen i Sverige i dag har drabbats av -- jag instämmer i Maja Bäckströms uppfattning att turistrådet har haft svårt att klara av detta -- och rekreations och socialpolitik, som somliga av oss inte anser skall ligga på turistrådet.
Herr talman! Både betänkandet och debatten här i dag visar att detta är mycket viktiga frågor, och vi måste ordentligt diskutera igenom hur det skall bli. Jag saknade i Maja Bäckströms inlägg något om det som vi reservanter framfört i reservation nr 3 om att det. Det är viktigt att regeringen kommer tillbaka till riksdagen med det som utredaren har kommit fram till så att riksdagen får vara med och diskutera hur det skall bli med turistrådet i framtiden. Organisationen av turistrådet har inte tagits upp så mycket i debatten, och det är en mycket stor fråga. Jag har medvetet låtit bli detta, eftersom jag faktiskt förväntar mig att vi skall få en bred diskussion längre fram när utredaren är klar.
Herr talman! Också jag tror att det kommer att finnas anledning för oss att ta en både djup och bred diskussion om dessa frågor framöver. Lola Björkquist nämnde reservation 3 och att det vore bra om vi alla fick yttra oss om den utredning som kommer. Därvidlag kan jag säga att det i och för sig ankommer på regeringen att ta ställning när utredningen är klar. Regeringen har självfallet två sätt att gå fram, antingen att själv ta ställning eller att komma med ett förslag till riksdagen. Visst har Ingrid Sundberg och jag samma värderingar när det gäller kvalitet i upplevelserna. Men vi får inte glömma bort att människor i olika skeden av livet ser på detta med kvalitet på olika sätt. Man får inte underskatta Sommarland, som jag tror kommer på sjätte eller sjunde plats här i landet, och till Liseberg vandrar man i dubbelt så stor skara. Man får väl ändå i rättvisans namn säga att vi säkert behöver både det ena och det andra. Det gäller att göra detta tillgängligt så att människor oavsett sin ekonomi osv. har möjlighet att komma ut. Vi vet att detta inte minst gäller för ensamstående med barn, som har en nog så bekymmersam situation.
Herr talman! Maja Bäckström och jag har i grunden samma uppfattning när det gäller värdet av olika turistmål, sa det skall vi inte diskutera. Men när det gäller att göra Sommarland och Ullared tillgängliga som turistattraktioner, är detta en social fråga och inte en fråga för Sveriges turistråd. Det vi i dag diskuterar, och vad jag diskuterar, är RRVs och riksdagens revisorers förslag om turistrådets framtid. De förslagen går isär. Riksdagens revisorer har enbart haft att undersöka i vad mån de mål som riksdagen har satt upp uppnås av turistrådet. I bägge fallen har kritiken varit både berättigad och negativ. Från moderat sida ser vi ingen annan lösning än att man renodlar turistrådets uppgifter, och där har vi samma åsikter som RRV. Vi är nog ganska övertygade om att också utredningsmannen kommer att inse det orimliga i den organisation som turistrådet har i dag.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att det låter förhoppningsfullt när Maja Bäckström säger att regeringen kan tänkas återkomma till riksdagen. Regeringen kan ju välja det alternativet. Jag vill då uppmana Maja Bäckström och kollegerna i kulturutskottet att påverka regeringen så att den faktiskt också kommer tillbaka till riksdagen med ärendet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2 till detta betänkande. Vi skulle egentligen haft fler reservationer än de många moderata reservationer vi avgett, men vi har valt att framföra våra synpunkter när det gäller motiven i form av ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet. Detta betänkande behandlar vissa fastighetsrättsliga lagstiftningsfrågor. Det är väl inte direkt inte rubrik som ger de många åhörarna på åhörarläktaren några större aha-upplevelser eller får dem att bli mycket intresserade av detta. Men det är mycket viktiga frågor som behandlas i detta betänkande. Det handlar om vem som skall bestämma över byggandet i Sverige och om de enskilda människorna över huvud taget ens skall få bestämma över det de äger. Det handlar om vi skall ge landsbygden en större möjlighet att bli mer levande. Det handlar om huruvida vi skall fortsätta att ha ett hyressättningssystem som kallats bl.a. ''fullständigt orimligt'', eller som en tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot har uttryckt det, ''leder till stora orättvisor''. Skall vi ha frihet att välja vilken organisation vi eventuellt vill stödja resp. inte stödja? Det finns många fler exempel, men detta är några av de frågor som behandlas i betänkandet. Jag vet inte om kammaren har hört följande historia som jag snappat upp och direkt kopplade till detta. Det var tre yrkesmän som tvistade om vem som egentligen hade världens äldsta yrke. Vem skapade Eva av ett revben?, sade doktorn. Haha, sade arkitekten, vem skapade ordning ur kaos? Ja, men vem skapade kaos, svarade politikern i triumf. Det är väl att ta i att påstå att den svenska bostadsmarknaden kan liknas vid ett kaos, men jag tror att delar av bostadsmarknaden faktiskt gör skäl för den benämningen. Vi moderater vill lösa de problem som i dag finns på bostadsmarknaden. Vi vill bl.a., och det framgår av detta betänkande: Ändra expropriationslagen, avveckla förköpslagen, avveckla tomträttsinstitutet, liberalisera plan och bygglagen, reformera bruksvärdessystemet, avveckla hyresgäströrelsens monopol, låta de boende bestämma mer själva, införa ägarlägenheter och ett nytt vad vi kallar hyr/köp-system på bostadmarknaden. Jag tänker beröra två specifika områden som detta betänkande behandlar, bruksvärdessystemet och den allmänna oviljan hos den nuvarande politiska majoriteten att låta människorna påverka själva. Herr talman! På hyresområdet kan de boende själva inte nämnvärt påverka bostadskostnaden. Faktum är att vi har en reglering av hyran som ursprungligen kommer från efterkrigstidens krislagstiftning. Men denna reglering gäller fortfarande, fyra decennier efter andra världskrigets slut. Man kan göra en jämförelse inom det nuvarande bostadsbeståndet. Låt oss ta ett allmänt bostadsföretag i riksdagens närhet, det handlar om Stockholmshem, och titta på hyresnivån där år 1987 för en trerumslägenhet på 70 m2, vilket är en normal storlek. Vi tittar först på en lägenhet i 1935 och 1939. För en sådan lägenhet får man betala 20 000 kr. i årshyra. Om vi å andra sidan ser på en lägenhet i ett nybyggt område långt ut i Stockholms periferi, Västra Smedshagen i Hässelby, får man för en lika stor lägenhet betala 36 000 kr. i årshyra, dvs. 16 000 kr. mer per år i hyra trots att lägenheten är belägen mycket mer ocentralt. Att de boendes önskemål genom nuvarande bruksvärdessystem får en helt omvänd ekonomisk effekt är en av orsakerna till att problemen på bostadsmarknaden i Sverige i dag de facto är så stora som de är. Hyreslagstiftningen är också en av huvudanledningarna till att rörligheten på bostadsmarknaden är så låg som den är. Det är ett exempel på ett område som vi moderater vill förändra. Det andra exemplet är det monopol som hyresgäströrelsen har inom bostadsområdet, där de boende i hyreslägenheter tvingas betala inte bara kostnaden som organisationen har för att förhandla utan också kostnader för vad man kallar boinflytande, lokaler, fritidsverksamhet m.m. Det är aktuellt att ifrågasätta vad hyresgästföreningen egentligen gör, inte minst med tanke på det som har hänt i Göteborg de senaste dagarna. Vi har ju kunnat läsa om att hyresgästföreningen har gått med på allehanda ekonomiska transaktioner som har haft en enda förlorare, de boende, dvs. de människor som hyresgäströrelsen egentligen skulle företräda. Vi moderater vill låta människorna själva välja om de skall tillhöra en organisation och vilken organisation de skall tillhöra -- och därigenom indirekt om de skall betala något för den tillhörigheten. Det är borde vara en självklarhet, med föreningsfrihet och organisationsfrihet, men det är det inte i Sverige i dag. Orsaken till att det inte är så är i huvudsak att socialdemokrater har styrt den här delen av det politiska systemet i Vi har också allmänt en bostadsmarknad i Sverige som ger allt färre svenskar möjlighet att bo enligt egna önskemål. Jag har försökt hålla det här anförandet relativt kort med tanke på den sena timmen, men jag vill ändå avsluta med två frågor till utskottsmajoritetens talesman Hans Göran För det första: Är det rimligt att tvingas betala mer i hyra, ju mindre nöjd man är med sin bostad vad gäller läget? Och för det andra: Vad är det som säger att inte de boende själva skall få bestämma utan överlåta den här bestämmanderätten till hyresgäströrelsen? De frågorna skulle jag vilja ha svar på.

Herr talman! Det är bara några månader sedan vi här i kammaren behandlade det som på kanslisvenska heter vissa fastighetsrättsliga frågor men som i flera fall handlar om trivsel och mindre byråkrati i boendet. Några av dagens frågor fanns med i betänkandet BoU3, fastighetsbildning för landsbygdens behov, som vi också hade uppe i höstas. Vissa av frågorna från de tillfällena t.ex. vad gäller bostadsrätter och bostadsförmedling, kommer upp i andra betänkanden i vår, sedan det under de senaste veckorna har lagts propositioner med förslag till vissa förändringar. De flesta andra frågor är däremot desamma som tidigare, t.ex. den om kommunala förköpsrätten, som folkpartiet liberalerna anser bör avskaffas. Detta framgår av reservation 3. Ett område där vi inte har avgivit reservation är tillståndslagen, men jag hälsar med tillfredsställelse att hyreslagskommittén skall behandla reglerna om tvångsförvaltning och om tillståndslagen är tillräckligt effektiv. För ett liberalt parti tar det emot att kräva mer regler och skärpta krav för att förvärva fastigheter, men när hyresgästerna oförskyllt kommer i kläm, som nyligen har skett i flera fastigheter, bl.a. inom mitt eget hemlän, då måste man reagera. Både kommuner och banker bör skärpa sin bedömning av vilka som får bedriva fastighetsförvaltning. Utebliven långivning är ett verkningsfullt sätt att stoppa icke seriösa fastighetsköpare. Dessa är, som tur är, i fåtal. Hyresgäster skall inte komma i kläm, sade jag nyss. Nej, de skall i stället ha ökat inflytande över sitt boende. Endast tre av tio hyresgäster i allmännyttan tycker enligt en utredning att de kan påverka sitt boende. Det verkar dock som om man bl.a. inom allmännyttan vill arbeta mer med inflytandefrågor. Många hyresgäster vill också i takt med ökade hyror känna att de kan påverka sitt boende. En risk finns dock i det nya bostadsfinansieringssystemet, som folkpartiet liberalerna motsätter sig. När avsättning till lägenhetsunderhåll ersätts med lån, ökar fastighetsägarens inflytande på bekostnad av hyresgästernas. Detta är inte bra. Därför är det viktigt att stödja reservation 16, men det är ännu viktigare att i frågasätta det beslut som fattats om räntelån till underhåll. Detta kommer dock i en annan debatt. I morgon lägger regeringen fram ett förslag om ny jordförvärvslag. Där blir det fritt fram för alla svenskar att köpa sig en bondgård. Kravet är dock att köparen flyttar med själv och bosätter sig på fastigheten. Vid behandlingen i höstas av propositionen om fastighetsbildning för landsbygdens behov anslöt sig folkpartiet till en motion som stödde bildandet av större fritidsfastigheter på landsbygden. Detta krav upprepas i reservation 10. Ligger inte detta förslag, måste man fråga sig, i linje med det som regeringen väntas komma med i morgon? Den som vill ha en större fritidsfastighet vill ofta odla, hålla djur eller vårda landskapet men vill kanske göra det under en del av året. Landsbygden blir befolkad, landskapet hålls öppet, handel och annan service får stöd. Att tillåta större fritidsfastigheter på landsbygden kan ha samma regionalpolitiska profil som en talesman för jordbruksdepartementet säger att morgondagens lagförslag har. Herr talman! Eftersom vi nu så nyligen har behandlat många av frågorna i betänkandena BoU9 och BoU3, tar jag inte upp dessa utan avslutar med folkpartiet liberalernas stöd till de reservationer där vi finns med. Med tanke på voteringsanläggningens kapacitet yrkas endast bifall till reservationerna 10 och 16.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande nr. 9, som vi nu diskuterar, har den torra titeln ''Vissa fastighetsrättsliga lagstiftningsfrågor''. Bakom denna rubrik döljer sig många angelägna frågor för de boende. I betänkandet behandlas 21 motioner från den allmänna motionstiden med totalt 55 Till betänkandet har fordrats 28 reservationer. Centern finns med på 14 av dessa. Jag kommer här inte att ta upp alla våra reservationer, utan jag nöjer mig med att behandla några av dem. Jag vill börja med boendeinflytandet. En bra bostad i en bra miljö till en rimlig kostnad är en förutsättning för social välfärd. Men detta är oftast inte tillräckligt för en fullgod trivsel. Det krävs någonting mer -- ett engagemang från de boende. För att skapa ett ökat engagemang måste de boende ges möjlighet att påverka sin egen boendesituation. Ökad boendeinflytande är en viktig förutsättning för att åstadkomma gemenskap och trivsel i våra bostadsområden. Det finns visserligen en del boendeinflytandeavtal mellan fastighetsägare och hyresgästorganisation, och boendeinflytandet är också delvis fastlagt i lagstiftning. Men vi i centerpartiet tycker att det finns en rad hinder, som vi vill undanröja, när det gäller de boendes inflytande över sin boendemiljö. Vi i centern vill vidga boendeinflytandet. Det framgår av många centerkrav i detta betänkande. I vår motion 413 tar vi upp boendeinflytandet i samband med gemensamhetsanläggningar. Vi vill att boendeinflytandet vid bildandet av gemensamhetsanläggningar stärks på så sätt att hyresgästerna själva eller genom frivillig samverkan i föreningsform ges rätt att utöva inflytande. Nuvarande regler i anläggningslagen innebär att hyresgäster företräds av den hyresgästorganisation eller de organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för berörda fastigheter. I en annan av våra reservationer begär vi i centern att anläggningslagen ändras, så att boendeinflytandet vid inrättandet av gemensamhetsanläggningar ökar för småhusägare i s.k. storkvarter. Vi i centern upplever också att det är brister i bostadssaneringslagen och hyresförhandlingslagen. Vi vill öka den enskilde hyresgästens möjligheter att komma till tals i frågor som direkt berör honom. En ombyggnad av en fastighet kan i dag komma tillstånd utan att ens de människor som bor i fastigheten kunnat påverka beslutet. Boendeinflytandet bör utformas så att möjlighet öppnas för hyresgästerna, eller om de så önskar en förening av berörda hyresgäster, att yttra sig i ombyggnadsfrågor. Ytterligare ett exempel, som jag vill nämna, centerns önskemål om vidgat boendeinflytande är det hyresgäststyrda underhållet. Vi vill ge den enskilde hyresgästen ökade möjligheter att själv avtala om underhållsstandarden i sin lägenhet. Så går jag över att säga några ord om bruksvärdessystemet. Vi vill från centerns sida ha en översyn av bruksvärdessystemet, så att det klarare framgår vad som menas med bruksvärdet. Tillämpningen av nuvarande bruksvärdessystem, som är ca 20 år gammalt, har lett till att en liten lägenhet i ytterområden kan ha en högre hyra än en större, mera centralt belägen lägenhet. Det är rätt naturligt att en sådan hyressättning upplevs som orättvis. Enligt vår uppfattning måste en lägenhets läge tillmätas större betydelse i bruksvärdessystemet. Jag vill här passa på att fråga socialdemokraternas representant Hans Göran Franck: Vill Hans Göran Franck medverka till att bruksvärdessystemet ses över? I reservation 5 begär vi att tomträttsinstitutet avskaffas. Enligt vår bedömning finns inte tillräckliga skäl att behålla tomträttsinstitutet, som infördes 1907, som ett särskilt rättsinstitut vid sidan av äganderätten. Några nya tomträtter bör inte tillskapas. De som bor i småhus med tomträtt bör erbjudas att köpa sin tomt. I reservation 2 begär vi en samlad översyn av ersättningsreglerna i expropriationslagen. I vårt moderna och komplicerade samhälle har det blivit allt vanligare att enskilda personer till förmån för allmänna intressen måste avstå mark som de äger eller godta inskränkningar i rätten att förfoga över sin egendom. Ett exempel på situationer där enskilda får tåla intrång är vägbyggen. Det ifrågasätts allt oftare om samhället visar tillräcklig respekt för äganderätten och för de enskildas intressen. Ersättningsreglerna kan också slå ojämnt. Handläggningen är oftast segdragen och kan ta mycket lång tid. Hithörande frågor har hittills tagits upp sektor för sektor allteftersom de har aktualiserats. Det gäller t.ex. expropriationslagen, väglagen, plan och bygglagen, naturvårdslagen och en hel del andra lagar. Någon samlad översyn har knappast tidigare gjorts. Vi tror från centerns sida att det är värdefullt med en samlad översyn. Jag vill passa på att fråga socialdemokraternas företrädare om han är beredd att medverka till att en samlad översyn kommer till stånd i det avseendet? Herr talman! Jag tänker i detta anförande inte beröra några fler av centerns reservationer. Självfallet ställer jag mig bakom samtliga de reservationer där centern finns med i detta betänkande. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 2 och 5.

Herr talman! Jag vill börja med att göra ett tillrättaläggande beträffande mitt inledningsanförande. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 12. Det var detta jag menade, även om jag inte sade det. Jag kan inte undgå att kommentera det Jan Strömdahl säger först och främst beträffande bruksvärdessystemet. Jan Strömdahl sade själv att fler och fler argumenterar för en översyn av bruksvärdessystemet. Den naturliga slutsatsen borde då vara att det finns all anledning att se över bruksvärdessystemet, och det är detta vi moderater vill göra. Vi vill inte införa marknadshyra, utan vi vill se över bruksvärdessystemet. Och vi ifrågasätter inte besittningsskyddet -- det skall finnas kvar. Jag förstår inte att Jan Strömdahl kan försvara ett system som ger så uppenbara orättvisor som detta. Jan Strömdahl sade att det handlade om skillnaden i produktionsår vid jämförelsen mellan 30 talslägenheten i centrala Stockholm och den moderna lägenheten i Västra Smedshagen. Det skulle vara den skillnaden som gjorde att det blev så mycket dyrare att bo centralt. Låt mig då ta ett annat exempel: Södra stationsområdet, som byggdes ungefär samtidigt som Västra Smedshagen i Hässelby. Det är dyrare att bo i Västra Smedshagen än i Södra stationsområdet. Det kan väl ändå inte Jan Det handlar om att vi måste se över systemet, och det är allt fler som kräver en sådan översyn. Så till hyresgäströrelsen. Jag har själv varit med i den en gång i tiden, och jag träffade senast i onsdags kväll en representant för hyresgäströrelsen och pratade mycket ingående om deras sätt att arbeta och mina synpunkter på det. Vad jag vänder mig emot är att en förening eller organisation får monopol på att företräda de boende. Den viktigaste synpunkten och frågan är: Varför inte låta de boende själva bestämma vilken organisation som de vill tillhöra och vilken organisation som skall företräda dem i dessa sammanhang? Det är den friheten jag är på jakt efter.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

Herr talman! Låt mig först säga att jag givetvis står bakom alla de reservationer där miljöpartiet och mitt namn finns med, men jag tänker inte i något fall yrka bifall till någon sådan reservation, vilket ytterligare skulle belasta vår voteringsanläggning. Låt mig också säga att jag delar den inställning som Jan Strömdahl har gett uttryck för i reservation nr 4 vad gäller en översyn av förköpslagen. Det finns anledning att gå mycket snabbare fram än vad utskottsmajoriteten föreslår för att få till stånd någon typ av förvärvsprövning i de kommuner som har galopperande priser på grund av attraktivitet osv. Låt mig också säga att jag, liksom miljöpartiet gör i en reservation, stöder tanken på att biluppställningsplatser och kabel-TV-installationer inte skall kunna påtvingas hyresgäster. På samma sätt tycker vi att hyresgästerna skall ha inflytande över beslut om installation av kabel-TV och liknande installationer som kan komma i framtiden. Miljöpartiet står också öppet för att förhandlingsrätten enligt hyresförhandlingslagen, som det talas om i reservation 15, utvidgas. Monopolet för hyresgäströrelsen, som det kallas, kan behöva ruckas i vissa lägen. På samma sätt som hyresgästerna skall ha inflytande över kabel-TV installationer, bör de också få ha ett större inflytande över lägenhetsunderhållet, vilket några reservanter föreslår i reservation 16. Efter att ha konstaterat detta kring betänkandet om vissa fastighetsrättsliga lagstiftningsfrågor skall jag berätta om ett besök som jag gjorde i en lägenhet i Jordbro för någon vecka sedan. Jordbro ligger i Haninge kommun på Södertörn. Där finns ett stort område som ägs av Stiftelsen Familjebostäder. Man kan säga att de yttersta besluten som rör Familjebostäder i Jordbro i Haninge kommun fattas här i Stadshuset vid Riddarfjärden i Stockholms kommun. I övrigt fattas många beslut rörande Familjebostäder på Sankt Eriksgatan på Kungsholmen långt från Jordbro. I ett stort område i Jordbro med hyreslägenheter konstaterade man för ett par år sedan alldeles för höga radonhalter. I den lägenhet jag besökte visade det sig att strålningen var 687 becquerel redan för två år sedan. En tid efter vintern 1989 kom en reparatör med en norsk springventil, som han satte in i ett av fönstren, varpå man kontrollmätte. Radonhalten gick ned med 10 becquerel till 677. På den tiden gällde att en radonhalt på 400 becquerel var den högsta acceptabla nivån. Sedan dess har den högsta radonhalten enligt riksdagsbeslut minskats till 200. Lägenheten är på 118 m2, och familjen har bott i lägenheten i 26 år, dvs. ända sedan husets bygdes. Man betalar 5 720 kr. i hyra per månad. Hyran har man snyggt och prydligt betalat under hela tiden. Denna familj sitter fast i en hälsofälla. Man har engagerat sig i den lokala kontaktkommittén för att få till stånd en radonsanering, men ingenting har hänt. Det sitter en hel del småpåvar i vägen, och på dem fastnar tydligen besluten i halsen. Vad kommer att ske? Det kostar kanske 30 000 kr. att radonsanera bostäderna, och det finns en stor mängd av dem. Vem skall betala? Det går att få visst statsbidrag för att göra det, men ingenting händer. Inför den typen av bostadsmiljöer är vi miljöpartier mycket öppna för tanken på ägarlägenheter och försäljning av hyresrätter. 25 % av lägenheterna i detta land är hyresrätter. Med vår grundläggande ideologi att man skall ta ansvar för sitt boende, vilket innebär både rättigheter och skyldigheter, så tycker vi att man också skall kunna ha det ekonomiska förvaltningsansvaret för bostaden. Därmed ligger det totala ansvaret ''nära'' lägenheten. I dag är det inte så. Trots att den boende engagerar sig i kontaktkommittén kan han eller hon, som mitt exempel visade, fastna i en hälsofälla. Jag kan alltså inte se annat än att vi måste vara öppna för andra upplåtelseformer. Ingen upplåtelseform skall uteslutas. Alla upplåtelseformer behövs. Att ställa svart mot vitt, som man gör i vänster-höger-debatten, är olyckligt. I bostadsområdet i Jordbro sitter man på en enorm resurs. Den nämnda lägenheten på 118 m2 är belastad av ett lån på 180 000 kr. Men marknadsvärdet efter en radonsanering till en kostnad av 30 000 kr. tillsammans med en del andra åtgärder är kanske upp emot 1 milj.kr. De hyresgäster som har bott i miljonprogrammets områden i 20--30 år sitter alltså på en enorm resurs, som varken de, Familjebostäder eller andra SABO företag kan utnyttja för att förbättra bostadsmiljön. Jag tycker att mitt exempel manar till eftertanke och funderingar kring laborationer med hyresrättssektorn i våra bostadsområden.

Herr talman! I det senaste numret av nyhetsmagasinet Nu finns en intressant karakteristik av den tilltänkta borgerliga bostadspolitiken i allmänhet och hyrespolitiken i synnerhet. Den är intressant därför att artikeln i fråga handlar om hur man uppfattar vad som komma skall vid ett regimskifte, något som tidningen hoppas på. Man försöker ge ganska besked. Mer likt Norge skulle det bli om de borgerliga partierna fick bestämma, säger man. Norrmännen betalar 58 % av lönen för sitt boende. Nu tror jag att den siffran är överdriven, men om inte den här debatten varar allt för länge kommer jag i väg till Norge i morgon. Där skall jag undersöka hur det ligger till. Hur som helst vet jag att boendekostnaderna i Norge ligger på en mycket hög nivå. En viss reservation gör folkpartitidningen för centern som beskrivs som försiktigare med att explicit önska mer marknadsekonomi. Enligt uppgift är boendekostnaden för svensken omkring 20 % av lönen. Trots detta prisar nu de borgerliga partierna de hårda angreppen mot socialdemokraternas sociala bostadspolitik. Den jämförs med ''Öststaternas misslyckade planekonomi''. Hur skall då det borgerliga systemskiftet uppnås enligt nyhetsmagasinet Nu. Jo, det skall uppnås bl.a. genom att kostnadskontroller och länsbostadsnämnder avskaffas. Dessutom skall bostadssubventioner och markvillkor för byggande minskas. Låt människorna betala de verkliga kostnaderna för sitt boende, utropar tidningen. Det skulle betyda att hyror och andra boendekostnader nära nog fördubblas i nybyggen. Det är just på det sättet situationen blir mer lik i Norge. Boendekostnaderna skall inte utjämnas via skattsedeln och bostadssubventioner, som socialdemokraterna vill. Eftersom hyressättningen i de allmännyttiga bostadsföretagen är riktgivande för hyresmarknaden i övrigt, kräver moderaterna och folkpartiet till råga på allt att allmännyttans lägenheter säljs ut till privata fastighetsägare. Nu framhålls att subventioner leder till en för stor efterfrågan på bostäder, och bostadsbristen skall därför enligt detta recept avskaffas genom skyhöga hyror. På knappast något område får ett borgerligt maktskifte så allvarliga konsekvenser som just i fråga om vanliga hyresgästers situation. Svaret på åtskilliga av de frågor som har ställts i dag är att socialdemokraterna säger nej till marknadshyror och ja till en social bostadspolitik med bruksvärdeshyror. Hyrespolitiken får inte liberaliseras mer. Hyror och bostadskostnader är redan höga nog. Vad som behövs är snarare en hyresbroms. Det behövs också en reformerad hyreslagstiftning, som stärker besittningsskyddet och hyresgästernas ställning på hyresmarknaden. Herr talman! I det betänkande vi nu debatterar behandlas i stort sett motioner som vi är väl bekanta med och som har behandlats av riksdagen i mer eller mindre många omgångar.

Jag skall i korthet kommentera några av de spörsmål som har kommit upp i debatten. Bl.a. har frågan om expropriationslagstiftningen berörts. Om detta är inte mer att säga än att det nu inte finns anledning att göra någon större översyn. På en punkt är det viktigt att det sker förbättringar, nämligen när det gäller handläggningstiderna. Det är över huvud taget så inom hela vår administration och vårt rättsväsende att vi lider av alldeles för långa handläggningstider. Detta är någonting som med skärpa måste kritiseras, och det behövs klara förbättringar också i just den frågan. Det andra problemet som flera talare här har berört är frågan om förköpsrätten och särskilt då gällande bostäderna i skärgården. Jag delar den uppfattning som här har kommit fram, nämligen att detta är ett både allvarligt och oroväckande problem. Jag beklagar att det inte gick att komma fram med ett förslag på ett tidigare stadium. Man kan naturligtvis, som Jan Strömdahl, säga att detta borde ha gått ändå. Men ett faktum var att det förslag som tidigare låg gav upphov till en alldeles för splittrad opinion och alldeles för mycket remisskritik. Det skulle inte ha gagnat saken att lägga fram ett sådant förslag. Men nu är i alla fall en översyn på väg, och den syftar till att skapa bättre möjligheter att stoppa den pågående omvandlingen av permanentbostäder inom dessa områden. Utskottet har sagt att detta är en oönskad utveckling. Vi förutsätter att det på detta område skall komma ett förslag som är genomförbart. Jag vill tillägga att den här frågan inte är alldeles enkel, utan det är nödvändigt att göra noggranna överväganden. Här får jag ett andra tillfälle att nämna förhållandena i Norge. Norge har på den här punkten en lagstiftning som kanske kan vara av intresse. Det sägs att den har fungerat förhållandevis väl, och det kan enligt min uppfattning vara anledning att studera hur man där har lyckats med att få en lagstiftning som i varje fall har tillfredsställt en hel del. Det har talats om att man vill sälja ut tomträtterna och att man inte heller vill ha några nya tomträtter. På den punkten är socialdemokraternas inställning klar. Tomträttsinstitutet är viktigt för möjligheten att fullfölja en bostadssocial politik och att motverka spekulation. Jag vill inte påstå att det är något allena saliggörande, men det är ett av de instrument som finns. Ingrid Hasselström Nyvalls beskrivning av hur det kan gå när det gäller hyresfastigheter var bra, om jag nu uppfattade hennes anförande rätt. Hon sade att hyresgästerna hade kommit i kläm. Det är av den anledningen viktigt med en noggrann uppsyn över dessa frågor och att vi ser till att lagstiftningen kan motverka det som Ingrid Hasselström Nyvall nämnde. Jag vill inte ytterligare gå in på den här frågan, eftersom den skall bli föremål för hyreslagskommitténs överväganden. Jag hoppas att vi skall komma fram till ett förslag som bättre tillgodoser de behov som har lett till att hyresgäster har kommit i kläm. Jag har redan sagt några ord om bruksvärdessystemet. Vi vet ännu inte -- i varje fall vet inte jag -- hurdan sammansättningen i den nya kommittén på det här området kommer att bli. Den är ännu inte tillsatt, men den kommer av allt att döma inom kort. Det behövs en översyn och analys av systemet. De frågor som här har kommit upp kommer att prövas av kommittén, men det kommer att ske på grundval av att detta bruksvärdessystem behövs och skall bibehållas. Några talare har varit inne på vad hyran skall omfatta. En del andra frågor som hyreslagskommittén nu prövar har också tagits upp. Före årets slut kommer hyreslagskommitténs förslag. Herr talman! Jag nöjer mig med detta. Det är möjligt att jag på grund av den sena timmen inte har svarat på alla frågor, men min taletid är nu i det närmaste ute. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker att herr Franck borde ha använt mera tid till att läsa betänkandet och kanske inte lika mycket tid till att läsa tidningsartiklar. Jag förstår inte riktigt hur Hans Göran Franck kan få för sig att moderat politik skulle innebära att priserna och hyrorna skulle raska i höjden. Vi har föreslagit en sänkt fastighetsskatt. Vi vill sänka den ännu mer. Det är vi som har sagt nej till räntelånesystemet. Det är vi som vill genomföra ändringar i skatteomläggningen, som kommer att medföra att belastningen på boendet kommer att minska. Jag förstår inte riktigt vad Hans Göran Franck fick detta ifrån i vad gäller högre kostnader. Han försöker möjligen koppla det till vårt krav på en översyn av bruksvärdessystemet. Hans Göran Franck verkar vara en av de få som försvarar det system som vi har. Jag har i min hand ledaren i det senare numret av tidningen Bofast, allmännyttans egen tidning, där chefredaktören Crister Lindström säger följande: ''Det finns all anledning att se över hur saker och ting fungerar, inte minst bruksvärdessystemet.'' Herr Franck sade något om att det skall göras en översyn. Tycker Hans Göran Franck att det system som vi har i dag är bra eller dåligt, d.v.s. att man får betala mera i hyra ju mindre nöjd man är med sin bostad, åtminstone när det gäller läget? Jag fick inte heller något svar på frågan varför man inte skall låta de boende själva bestämma mera och hyresgäströrelsen bestämma mindre. Jag minns debatter som vi hade här i kammaren före valet när man talade mycket om moderaternas förslag som skulle innebära ökade kostnader, höjda hyror, sociala orättvisor m.m. Man vet ju hur mycket de orden var värda när valet var över och den socialdemokratiska regeringen tillträdde och genomförde den största skatteomläggning vi har sett i modern tid i Sverige, som i och för sig innehåller många fördelar i vad gäller sänkningen av inkomstskatter. Vi har däremot varit kritiska när det gäller att höja andra skatter för att bekosta de sänkta inkomstskatterna. Hans Göran Francks tal om risken för höjda hyror klingar relativt falskt med tanke på det man hörde socialdemokraterna säga innan valet om hyresnivån och att man nu ser hur hyresnivån har förändrats i och med skatteomläggningen. Hans Göran Franck, är det bra eller dåligt att man får betala högre hyra om man bor ocentralt jämfört med ett centralt läge? Varför vill man inte låta de boende bestämma själva i stället för att hyresgäströrelsen skall göra det?
Herr talman! Eftersom Hans Göran Franck hänvisade till förhållandena i Norge, vill jag bara påminna om att Norge har en socialdemokratisk regering. Hans Göran Franck skall åka till Norge inom de närmaste dagarna. Det finns då anledning att kontakta socialdemokraterna och ta reda på varför hyreskostnaderna är så höga i det socialdemokratiskt styrda Norge. Hans Göran Franck säger vidare att socialdemokraterna säger nej till marknadshyror. Jag har en känsla av att alla partier säger nej till marknadshyror. Från centerns sidan säger vi i alla fall nej. Vi har sagt att vi vill ha en översyn av bruksvärdesystemet. Den frågan ställde jag också till Hans Göran Franck. Det visar sig nu att Hans Göran Franck säger att det nog behövs en översyn och analys av systemet. Jag har antecknat de orden. Det intressanta är vad som föreslås i reservationen i betänkandet. I tidningen Hyresgästen, säger bostadsminister Ulf Lönnqvist följande: ''Det är också svårt att på ett relevant sätt kunna ta hänsyn till fastighetens ålder och läge inom ramen för rådande bruksvärdering''. Det finns flera motiv för bostadsministern att kräva en översyn av bruksvärdessystemet. Det finns således möjligheter för Hans Göran Franck att ansluta sig till reservationen. När det gäller eventuella framtida hyreshöjningar, vill jag säga att den s.k. århundradets skattereform som genomfördes av bl.a. socialdemokraterna, har följts av århundradets hyreshöjning. Det har inte vid något annat tillfälle skett så kraftiga hyreshöjningar som under det här året och fjolåret. Hans Göran Franck framhöll att många av motionerna är välbekanta sedan tidigare år. Det håller jag med om. Man måste då fråga sig om vad det beror på. Jo, det beror på att motionerna avslås, och då kommer de tillbaka. Jag vill göra alla i riksdagen uppmärksamma på att det inte är helt säkert att en motion måste avslås därför att den kommer från ett oppositionsparti. Vi kan väl alla här i riksdagen framföra vettiga och bra förslag. I och med att motionerna har kommit tillbaka tror vi att förslagen är riktiga och att de så småningom bör kunna godkännas av en majoritet i riksdagen. En helt ny motion som jag yrkade bifall till -- och kommer att begära votering på -- gäller regler vid expropriation. Jag läste den reservationen noggrant innan jag gick upp här. Jag tycker att det finns anledning för Hans Göran Franck att läsa den noggrant. Det fanns tydliga tecken från Hans Göran Francks sida på att han var inne på att kanske kunna bifalla den så småningom.
Herr talman! Jag har faktiskt inte haft tillfälle, Hans Göran Franck att läsa denna artikel. Jag kan därför inte säga om den verkligen speglar folkpartiets bostadspolitik. Jag tror inte att svensken kommer att acceptera att 58 % av lönen går till boende. Då blir det snarare som en talesman för Boverket uttalade i dag i en TT-intervju, att svensken kommer att knapra ner sin bostadsstandard ganska väsentligt under de senaste åren. Vi har nog alla sagt att man behöver få ned bostadssubventionerna. Man måste dock göra det i en rimlig takt. Regeringen föreslår i en proposition som har lagts fram i dag som en uppföljning av förslaget i budgetpropositionen att man skall ta ytterligare 600 miljoner. Hela bostadspolitiken är under en väldig omstöpning just nu. Den debatten skall vi inte föra här i kväll. Det gäller nu vissa specialområden. De har naturligtvis också påverkats av hela bostadsdebatten. Jag tycker inte heller att vi skall föra en skattedebatt nu, såsom det även blev kring det förra ärendet om turismen. Om man accepterar en marginalskattesänkning, som både centern och moderaterna har sagt sig göra, måste pengarna tas någonstans ifrån. En väg var att förändra de stora bostadssubventionerna, vilket vi tror är av betydelse för hur hela bostadsmarknaden kommer att fungera framöver. Det är så lätt att säga att man ställer upp på sänkta inkomstskatter men så svårt att ange varifrån pengarna skall tas. Jag hade inget yrkande när det gäller fastighetsförvaltare och fastighetsägare som inte sköter sig. Jag betonade också att det var ett fåtal. Jag avvaktar resultatet av kommmitténs arbete. Det viktiga är att man kan förebygga mer än vad man kan i dag. Tvångsförvaltning kommer in på ett alltför sent stadium, även om det kanske kan gå ganska fort i dag.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

Herr talman! Jag tycker inte att hyresgästorganisationerna, oavsett vilka de är, har ett för stort inflytande. Det är snarare så att det finns ett behov att stärka hyresgästorganisationerna, inte som något självändamål utan för att få en större balans på hyresmarknaden. Det är ett intresse för hela landet att vi har starka partsorganisationer. Flera talare, bl.a. Jan Sandberg, har inte insett vilken betydelse det har för att vi skall få en bra reglering av förhållandena på marknaden. Har man starka organisationer kan man överlämna mycket fler frågor till deras egna förhandlingar. Om organisationerna är svaga, fordras det mer av lagstiftning för att man skall kunna skydda den svagare parten. Vi har här ett belysande exempel, och det gäller lokalhyreslagstiftningen. Vi skulle ha haft en bättre situation på lokalhyresmarknaden i dag, om vi hade haft starkare organisationer på hyresgästsidan. Det finns därför nu anledning att göra en uppföljning av den lagstiftning vi har och då lyssna till vad de parter som finns på den marknaden har att säga. Det är möjligt att lagstiftningen inte är tillräcklig. Men en sak vet jag säkert, och det är att det behövs en förstärkning på hyresgästsidan. Det görs här ambitiösa ansträngningar av köpmän och hantverkare men även av Hyresgästernas riksförbund att skapa en organisation som skulle ge större jämvikt på den marknaden. Men ännu har man inte kommit dithän. Frågan om vilken betydelse lägesfaktorn skall ha är en sak som denna utredning får ta ställning till. För dagen är det inte mer att säga om det, men däremot är det alldeles klart att en översyn är behövlig och att denna skall ske på bruksvärdeshyresprincipens grund.
Herr talman! Jag vill än en gång upprepa att också vi i centern säger nej till marknadshyror. Jag har en känsla av att det på sina håll ute i landet sprids en vilseledande information om att de borgerliga partierna kommer att införa marknadshyror efter valet. Jag återkommer till tidskriften Hyresgästen och vill läsa upp vad centerns partiledare sagt i denna tidning. På frågan ''Är ni beredda att avskaffa bruksvärdessystemet och låta marknaden styra hyrorna helt'' svarar Olof Johansson: ''Nej, det är inte aktuellt''. Där anförs ytterligare en hel del synpunkter, men jag slutar citatet där. Jag hoppas att detta nu är klarlagt. Jag håller med Hans Göran Franck om att det behövs en uppföljning av lokalhyreslagstiftningen. Hans Göran Franck var ordförande i en utredning som arbetade med detta, och det har nu efter ett tag visat sig att det vore värdefullt med en uppföljning och översyn. Jag tycker alltså att det finns anledning för regeringen att tillsätta en särskild utredningsgrupp som får i uppdrag att göra den erforderliga översynen.
Herr talman! Det första som behövs är att vi får reda på hur det faktiskt förhåller sig med lokalhyrorna. Det kommer in nya rapporter om detta, och lagstiftningen har nu verkat så länge att man bättre kan se hur det förhåller sig än vad man kunde i varje fall under förra året, då det ännu hade träffats alltför få avtal enligt den nya lagen. Det behövs också en fördjupad undersökning av detta, och en sådan skall också komma till stånd.

Herr talman! En fördjupad undersökning, som Hans Göran Franck talade om, ställer vi oss från centerns sida bakom. Men det behövs också en så grundlig översyn att det krävs att en särskild utredningsgrupp får detta uppdrag. Vi tror att det finns en hel del saker som man behöver ändra på. Jag hoppas att Hans Göran Franck kan påverka bostadsdepartementet, så att vi kommer fram på den här vägen och att det tillsätts en särskild utredningsgrupp och görs en fördjupad undersökning.
Herr talman! Om det är som vi misstänker att det bör göras en uppföljning, skall jag verka för att en sådan kommer till stånd. Jag vill tillägga att den nuvarande hyreslagskommittén har vissa möjligheter att också ta ställning i frågor som gäller hyreslagstiftningen. Det gäller för kommittén att ta ställning till om den lagstiftning som föreslås skall gälla för både bostadshyresgäster och lokalhyresgäster eller om den bara skall gälla bostadshyresgäster.
Herr talman! Det är riktigt att det finns en möjlighet att lägga detta uppdrag på 1989 års hyreslagskommitté, men jag tror för min del att det behövs en något grundligare översyn än vad som kan ske genom att man lägger uppdraget som ett bihang till hyreslagskommittén. Vi i centern anser alltså att det behövs en särskild utredning som ser över dessa frågor.